Fru talman! Jag tycker ändå det är ganska egendomligt att man inte, vare sig från socialdemokraternas eller kommunisternas håll, kan förstå att vi nu lever i en verklighet som vi alla hoppas kunna komma ur och förbättra. Vi lever under sådana ekonomiska betingelser att vi måste vara återhållsamma på område efter område, och då tvingas vi till begränsningar i samhällets åtaganden, även på sådana områden som ligger oss mycket varmt om hjärtat. Jag kan inte — hur gärna jag än skulle vilja — göra undantag för just den här verksamheten. Vi måste också från studieförbundens sida vara beredda att medverka i det allmänna arbetet när det gäller att begränsa samhällets kostnader och den kraftiga utgiftsökning som äger rum på olika samhällsområden. Jag tycker fortfarande att det är en begränsad insats från studieförbunden som krävs i det här sammanhanget. Jag vill bara erinra om att det ändå anslås ca 38 milj.kr. till studieförbundens centrala verksamhet — alltså verksamhet av pedagogisk och organisatorisk karaktär — och över 800 milj.kr. till den direkta studiecirkelverksamheten. Det är väl ändå tecken på att man inte är så njugg mot studieförbunden när det gäller anslagen. Från studieförbundshåll har det anförts — jag upprepar det — att man är beredd att begränsa sin verksamhet i en omfattning som motsvarar den som föreslås i propositionen. Man hart.o.m. från studieförbundshåll uttalat oro över att man inte skulle nå samma volym som under innevarande år och därför gå miste om en del av de utgående bidragen. Det var ju bl.a. det, förutom de administrativa bekymren, som föranledde utskottsmajoriteten att föreslå en åtgärd som spände över två år och som alltså gav studieförbunden ökade möjligheter att på längre sikt själva administrera verksamheten inom den angivna ramen. Jag har alltså oerhört svårt att förstå att en oförändrad volym och ökade anslag skulle innebära att man, för att citera Iris Mårtensson, ”genomgående slår på den svage”. Studieförbunden har ju alla möjligheter att vidta åtgärder — som de redan frivilligt ansett sig vara beredda att göra — för att lägga verksamheten bland de grupper som studieförbunden själva finner vara mest angelägna.

Fru talman! Är det inte på tiden att vi konstaterar vad saken verkligen gäller? Det är ju inte fråga om någon volymminskning, utan det är fråga om ett stopp för en volymökning. Verksamheten får alltså alltfort bedrivas i samma omfattning som under innevarande budgetår. Dessutom höjs anslagen till studieförbunden vad gäller både den centrala verksamheten och studiecirkelverksamheten. Vidare — och det får vi inte glömma i det här sammanhanget — utgår också anslag från landsting och kommuner. När man hör Bengt Wiklunds resonemang får man närmast uppfattningen att det plötsligt är stopp för all studiecirkelverksamhet och för all verksamhet över huvud taget — i synnerhet bland de mest eftersatta grupperna. Det kan väl ändå inte vara så, att en frysning av årets volym skulle få de konsekvenserna med de extra ansträngningar som görs? Om så skulle vara fallet frågar man sig vad som hittills har skett på det här området.

Fru talman! Självfallet är det stimulerande att vara eftersökt och eftertraktad. Bengt Wiklund har vid två tillfällen och Iris Mårtensson vid ett tillfälle efterlyst en anledning till att centern inte finns med på talarlistan. Förklaringen är enkel: Det är inte första gången som man, när utskottsmajoriteten som nu utgörs av ledamöter från tre partier, delar upp debatten. I det här ärendet har lotten fallit på Hans Nyhage och Linnea Hörlén. Märkvärdigare än så är det inte. Iris Mårtensson antydde att vi skulle hålla oss undan eller huka oss i den här frågan. Men det betraktar jag som ett försök till ett mindre lyckat skämt. Nej, vi är inte rädda för att delta i debatten. Jag har haft diskussioner med Studieförbundet Vuxenskolan, bakom vilket står såväl centern som folkpartiet och naturligtvis många enskilda människor. Jag beklagar att det inte har varit möjligt att satsa mer på denna verksamhet. Det statsfinansiella läget har fått slå igenom också på detta i och för sig mycket viktiga område. Men nog tycker jag att debatten får litet skeva proportioner, när man gör gällande att hela denna verksamhet som får ett anslag på över 800 milj.kr. — skulle stå och falla med det i och för sig betydelsefulla men relativt sett lilla beloppet 20 milj.kr. som reservanterna vill öka anslaget med. Det kan den ju inte göra. Att ge sken av att allt ont skulle drabba verksamheten av det här skälet gör att debatten får slagsida och ger en skev bild av verkligheten. Dessutom har studieförbunden — i varje fall Studieförbundet Vuxenskolan, och jag tror det gäller även de andra förbunden — sagt att de räknade med att ökningen inte skulle bli så stor, om det ens skulle bli någon ökning. Då tycker jag inte det finns anledning att påstå att majoritetens förslag här skulle medföra några nedskärningar eller begränsningar i verksamheten. Å andra sidan kan man naturligtvis säga att i så fall behövs inte heller det här taket. Nej, det är klart, det kan man säga. Men, som jag sade inledningsvis, den ekonomiska situationen gör att alla får ta sin del av ansvaret, och då är utskottets förslag den markering som gäller denna sektor.

Det är alltså undantaget. Det tycker jag är värt att notera i sammanhanget. Jag vill, fru talman, med dessa ord bara förklara dels varför centern inte finns med på talarlistan — om det kan ha något allmänt intresse — dels varför vi från centerns sida har intagit den position som vi har gjort.
Fru talman! Jag har noterat att man från centern har gått upp i denna debatt. För ungefär ett år sedan sade en av de borgerliga ledamöterna så här när det gällde studieförbunden: ”Under knapphetens kalla stjärna lever folkbildningen nu mer än kanske någonsin tidigare ——-". Vi har i dag här från socialdemokratiskt håll begärt 4 kr. i ersättning till studietimbidraget. När kammaren behandlade frågan den 7 mars 1979 sade den nyss citerade talaren: ”Det var utomordentligt märkligt att skolöverstyrelsen för budgetåret 1979/80 icke föreslog någon ökning av statsbidraget till studiecirklarna. Och jag vågar säga att det får anses uteslutet att skolöverstyrelsen har framlagt sitt negativa förslag av eget inneboende oförstånd, då skolöverstyrelsen knappast kan ha varit okunnig om studieförbundens allvarliga ekonomiska svårigheter.” I dag har vi från socialdemokratiskt håll stött skolöverstyrelsens förslag om 4 kr. i timmen. Nu säger man här från olika håll att det gäller att spara pengar. Visst! Men i relation till många andra poster i budgeten är det här fråga om små belopp. Det är däremot svårt att frigöra sig från misstanken att det är andra skäl än rent ekonomiska som främst dikterat den kalla attityd som de borgerliga har intagit till studieförbundens verksamhet,
Fru talman! Egentligen skulle jag be fru Iris Mårtensson tala om vad det är för andra motiv än ekonomiska som hon misstänker skulle ligga bakom ”de borgerligas kalla attityd” — om det nu skulle kunna tänkas finnas några sådana motiv. Vi har redovisat de motiv som har väglett oss, och det är de som gäller och inga andra, det kan jag verkligen försäkra. Hon säger vidare att 23 milj.kr. är småpengar. Ja, man kan naturligtvis ha olika stor respekt för pengar, men jag för min del tycker inte att 23 milj.kr. är något särskilt litet belopp i reella pengar. Däremot kan jag hålla med fru Mårtensson om att 23 milj.kr. i en affär på över 800 milj.kr. inte är våldsamt mycket. Men mot den bakgrunden borde det då heller inte, med fru Mårtenssons egen argumentering, vara så avgörande för verksamheten framöver att man kan föra debatten på det sätt som jag tycker har skett här. Jag beklagar återigen att vi inte har kunnat följa förslaget om en ökning fullt ut, men det finns säkert skäl för det. Jag understryker att vägledande för oss har varit att vi också på det här området fått känna av det knappa ekonomiska läget, och det har vi alltså tyvärr måst böja oss för.
Fru talman! Kunskap är makt. Jag är därför litet förvånad över att herr Elmstedt inte har lyssnat på sitt eget studieförbund, Vuxenskolan — vi har ju haft uppvaktningar i utskottet också. Vi måste i alla fall vara överens om att det är samhällets skyldighet att erbjuda de vuxna att få sitt utbildningsbehov tillgodosett i de former som de personligen finner lämpligast. I många fall sker detta bäst genom deltagande i studiecirkelarbetet. Därför är det nödvändigt att samhället ställer tillräckliga resurser till folkbildningens förfogande.

Fru talman! Regeringen bör alltid ha god kontakt med folkrörelserna, som representerar en mycket stor del av svenska folket, med en bredd som omspänner alla samhällsklasser, yrken och geografiska orter. Det har regeringen emellertid inte haft beträffande bidragen till studiecirklar, det visade reaktionen. Genast när regeringen lade fram detta onekligen mycket utmanande förslag fick det hård kritik från studieförbund på alla sidor. Det har inte varit en riktig handläggning av ärendet. Jag skulle vilja uppmana regeringen att i fortsättningen ta bättre kontakt med folkrörelserna. Folkbildningsutredningens förslag, som är nämnt här, är nu ute på remiss, och remisstiden är snart avslutad. Jag skulle verkligen vilja uppmana regeringen att så snabbt som det finns någon möjlighet se till att det kommer en proposition i anledning av det förslaget. Det skulle vara gynnsamt för studieförbunden, som då lättare skulle kunna veta hur de skall arbeta för framtiden. Om det kommer en proposition, inte bara under våren 1981, utan helst så tidigt som möjligt, får studieförbunden större trygghet. Jag skulle också vilja visa på att regeringén hinner göra mer — detta nämndes också av Claes Elmstedt. Jag tänker på att anordningar för studieförbundets medverkan bör komma till stånd i en del fall där det förs speciella studiekampanjer och där också regeringen kan göra någonting. Genom att initiera saker som man tycker är av allmänt intresse kan studieförbunden då erhålla större bidrag. Jag tycker inte att handläggningen av detta ärende har varit riktig. Man borde ha haft mycket bättre kontakt med studieförbunden än man har visat sig ha.

Fru talman! Till skatteutskottets betänkande nr 35 har utskottets socialdemokratiska ledamöter fogat en reservation, där vi yrkar bifall till förslaget i motion 1104 om tillsättande av en skatteflyktskommission. Vi har i motionen föreslagit flera olika åtgärder för att förbättra samhällets resurser när det gäller att komma till rätta med det tilltagande skatteundandragandet i form av skattefusk och skatteflykt. Skattefusket måste enligt vår mening i första hand bekämpas med ökade kontrollinsatser från samhällets sida. Kontrollen av bokföringspliktiga skattskyldiga måste därvid prioriteras. Revisioner i verklig mening— dvs. mer fullständiga genomgångar av bokföring, korrespondens och liknande handlingar — måste helt enkelt bli avsevärt flera. All erfarenhet talar nämligen för att den s.k. upptäcktsrisken är en mycket viktig faktor när det gäller att avhålla människor från att begå brott. Internationellt sett är antalet revisioner i vårt land uppseendeväckande lågt. Det är mot denna bakgrund som vårt förslag om ökade kontrollresurser för taxeringsrevision och liknande skall ses. Skatteflykten eller kringgåendet av skattelag är en annan och alltmer använd metod för att dra undan skatt. Metoden skiljer sig från skattefusket på så sätt att den skattskyldige inte behöver ljuga för att uppnå sitt mål, nämligen en lindrigare beskattning än vad lagstiftaren trott vara möjlig. Han utnyttjar i stället gällande civillagstiftning på ett ”smart” sätt. Ett bra kännetecken på att en otillbörlig skatteflyktshandling företagits är att den har kommit till enbart eller huvudsakligen av ”skattemässiga” skäl. Den s.k. skattevinsten är drivkraften för den skattskyldige. Företagsekonomiska och affärsmässiga skäl kommer helt i bakgrunden. Jag har inledningsvis talat något om skattefusk och skatteflykt samt skillnaderna mellan dessa båda metoder att undgå skatt för att markera att de delvis måste bemötas med skilda metoder. Det går således inte att bekämpa dem på samma sätt. Och för min del är jag helt klar på — det kommer f. ö. fram i vår motion — att det på skatteflyktens område i första hand behövs betydande insatser från lagstiftarens sida. Jag tänker då främst på den generalklausul mot skatteflykt som vi socialdemokrater länge har efterlyst men som tycks dröja. Men jag tänker också på den uppföljning av olika typer av skatteflyktsåtgärder som samhället ständigt måste göra och som är oerhört viktig oavsett om en generalklausul finns eller inte. Den ständiga bevakning av skatteflykten som jag nyss talade om förekommer givetvis sedan många år tillbaka. Den har undan för undan resulterat i s.k. punktlagstiftning mot vissa bestämda skatteflyktsåtgärder, som bedömts som klart otillbörliga. Det kan räcka att nämna lagstiftningen mot vinstbolagshandel, partrederiandelar, fåmansbolag m.m. Vi menar emellertid att denna bevakning måste intensifieras. Det är därför vi föreslår att en fristående skatteflyktskommission skall inrättas. Enligt förslaget skall 1 milj.kr. anslås för en sådan försöksverksamhet under budgetåret 1980/81. Den borgerliga majoriteten i skatteutskottet har inte velat gå på vår linje. Det har skett efter det att riksskatteverket och brottsförebyggande rådet beretts tillfälle att komma in med yttranden. Båda remissmyndigheterna är negativa mot förslaget. Jag hade nog väntat mig detta. Men frågan är om deras ställningstagande vilar på saklig grund. Enligt min mening är det inte så. Riksskatteverket menar att någon fristående skatteflyktskommission inte behövs. De arbetsuppgifter som enligt vårt förslag skulle tillföras kommissionen — en ständig bevakning av näringslivets och andra gruppers skatteplanering, genom verkligt högt kvalificerade tjänstemän med möjligheter till täta utlandskontakter — anser riksskatteverket redan ingå i sina arbetsuppgifter. För att effektivisera denna bevakning — vilket även riksskatteverket menar behövs — föreslår man att eventuella medel i stället skall tillföras verket och användas för att bilda en särskild arbetsgrupp inom verket, som uteslutande skall syssla med dessa frågor. En ledamot i styrelsen har reserverat sig mot riksskatteverkets yttrande och för sin del anslutit sig till vårt motionsförslag. Jag delar reservantens åsikter, att förslaget om en skatteflyktskommission givetvis inte skall ses som en kritik mot riksskatteverket och andra myndigheter på skatteområdet. I stället är det fråga om en kraftfull markering från statsmakternas sida, att extraordinära åtgärder nu är nödvändiga till följd av den alltmer utbredda skatteflykten och den uppfinningsrikedom som därvid visas när det gäller att dra undan skatteinkomster från det allmänna. Som jag ser det går det helt enkelt inte att rekrytera tillräckligt kvalificerad personal för dessa uppgifter och skapa verkligt effektiva arbetsmetoder för sådana här speciella frågor inom ramen för ett befintligt verk — det må då handla om riksskatteverket eller någon annan myndighet. Den ständiga bevakning av skatteflyktsåtgärderna som här krävs måste anförtros en relativt liten grupp människor, som kan arbeta under mer fria former och som har direktkontakt med lagstiftaren på ett helt annat sätt än vad som eljest kan bli fallet. Om brottsförebyggande rådets yttrande kan jag fatta mig kort. Att rådet har en organisation för översyn av lagstiftning mot organiserad och ekonomisk brottslighet är väl bekant. Organisationen består f.n. av en styrgrupp, där flera riksdagsledamöter ingår, samt tre arbetsgrupper. Två av dessa sysslar med frågor som rör skattebrottslagstiftningen. Att de därvid — vilket också framhålls i brottsförebyggande rådets yttrande — även kommer att gå in på skatteflyktsområdet ligger i sakens natur, men det innebär inte att de får sådana insikter i skatteflyktens problematik eller kan ges sådana arbetsuppgifter som vi menar att en fristående skatteflyktskommission skall ha. Detta har nog BRÅ inte heller menat, men frågan är om dessa arbetsgrupper inte tror att de i samråd med riksskatteverket skulle kunna utgöra en fullgod ersättning för en skatteflyktskommission. Att de i dessa sammanhang dessutom hänvisar till bokföringsnämnden förstår jag över huvud taget inte. Brottsförebyggande rådets uppgift är att bekämpa brottsligheten i dess olika former. Och som jag tidigare framhållit är det fråga om helt andra motåtgärder som måste sättas in mot dem som genom ”smarta” civilrättsliga dragningar söker sätta skattesystemet ur spel. Jag har tidigare framhållit att skattefusk och skatteflykt inte är några likartade begrepp, även om båda metoderna syftar till att undanhålla skatt från det allmänna. De måste därför — vilket jag också på nytt vill markera — bekämpas med delvis olika metoder. För skattefuskets del är det viktigt att samhället stärker skattekontrollen och dess resurser. Främst gäller detta beskattningsmyndigheterna själva, men de poliser och åklagare som skall ta hand om denna brottslighet får inte glömmas bort. Men detta är förhållanden som vårt förslag om inrättande av en skatteflyktskommission inte handlar om. Självfallet har ett väl fungerande kontrollsystem också betydelse för kampen mot skatteflykten. Ju fler ärenden som blir föremål för en djupare analys i form av revisionskontroll, ju fler ”smarta” civilrättsliga skatteflyktsåtgärder kommer i dagen. Men vad hjälper det om lagstiftning mot skatteflykt saknas och möjligheterna att på ett tidigt stadium avslöja och analysera sådan otillbörlig skatteflykt inte finns? Det är särskilt dessa senare möjligheter som vi vill förbättra genom en första försöksverksamhet med en självständig skatteflyktskommission. En skatteflyktskommission skulle, enligt vår mening, ha en stor uppgift att fylla som komplement till riksskatteverkets och brottsförebyggande rådets verksamheter. Den skulle ha som uppgift att fortlöpande följa utvecklingen i fråga om olika skattedispositioner som vidtas och snabbt upptäcka kryphål i lagstiftningen och även snabbt lägga fram förslag till konkreta åtgärder, bl.a. i form av lagstiftning. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 1979/80:35 behandlas också motionen 1104 av Olof Palme m.fl. om inrättande av en skatteflyktskommission. Låt mig först konstatera att fullständig enighet råder inom utskottet om angelägenheten av att skatteflykt i alla former bekämpas. Den i motionen föreslagna skatteflyktskommissionen anser vi inte bör inrättas, då de arbetsuppgifter som motionärerna vill att denna skall utföra redan nu åvilar riksskatteverket och brottsförebyggande rådet. I sitt remissyttrande över motionen framhåller RSV detta och redovisar hur arbetet sker. Vid skattekontroller ute på fältet upptäcks icke önskvärda skattetransaktioner, som inte kan angripas med stöd av nu gällande lagstiftning. Dessa erfarenheter har lagts till grund för olika åtgärder. Uppgifter har överlämnats till pågående utredningar, när detta har varit lämpligt, annars i skrivelser till regeringen eller i remissyttranden. Riksskatteverket har i samverkan med motsvarande myndigheter i de nordiska länderna utvecklat ett samarbete och utbyte av erfarenheter inom beskattningsområdet. Det gäller både kontrollorganisation och lagstiftningsarbete. RSV följer också med uppmärksamhet de åtgärder som görs i andra länder för att hindra skatteflykt. Vi har alltså en god information om vad som görs i andra länder för att hindra skatteflykt och som kan utnyttjas i vårt eget arbete på att förbättra skattelagarna. Det bör också framhållas att RSV är väl lämpat att handha dessa arbetsuppgifter med tanke på den nära kontakt som verket har med dem som arbetar på fältet. Härigenom kan man följa utvecklingen och relativt snabbt föreslå åtgärder. Nya skattetransaktioner av icke önskvärd art vinner ofta snabb spridning, och det är då viktigt att man så fort som möjligt kan gripa in med lagstiftningsåtgärder mot dessa. Här bör också framhållas att RSV på förslag av brottsförebyggande rådet fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie med syfte att kartlägga och mäta skatteundandragandet. Medel för detta ingår ju i förslagsanslaget till RSV för nästa budgetår. Men det är angeläget att arbetet kan inledas redan under innevarande budgetår. Brottsförebyggande rådet påpekar i sitt yttrande att vissa uppgifter för den tänkta kommissionen sammanfaller med uppdragen för vissa arbetsgrupper inom rådet. Det är en organisation med en styrgrupp och tre arbetsgrupper. I styrgruppen finns ett starkt parlamentariskt inflytande, då varje riksdagsparti har ledamöter i denna. Den föreslagna kommissionen skulle huvudsakligen ägna sitt intresse åt skatteflykt inom näringslivet. Detta är viktigt, men till viss del kommer här den aviserade allmänna skatteflyktsklausulen att motverka skatteundandragandet. Utskottet pekar vidare på behovet av ytterligare insatser av revision och kontroller. Skattefusket är inte heller begränsat till det egentliga näringslivet, vilket inte minst belyses av det kvittolösa samhället. Den studie som RSV skall göra beträffande skatteundandragandet bör kunna ge anvisningar om hur samhällets resurser på bästa sätt skall kunna sättas in. Skatteadministrationen skall utformas så att den blir så litet byråkratisk som möjligt. Vi anser att en fristående skatteflyktskommission kommer att medföra ett visst dubbelarbete. En sådan organisation kan då i stället bli en belastning för de organ som vi nu har för att bekämpa skatteundandragandet. Fru talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till skatteutskottets betänkande och avslag på reservationen.
Fru talman! Ingemar Hallenius säger att vi i utskottet är eniga om att vi måste göra något för att komma åt avarterna och den stora omfattningen av skatteundandragandet. Jag kan konstatera att den borgerliga majoriteten i utskottet ändå inte vill göra någonting. Man kan fundera över varför ni inte utövar påtryckningar på regeringen för att denna skall kunna lägga fram en lag om en skatteflyktsklausul. Om ni är så intresserade av att komma åt dessa avarter i vårt skattesystem, som många kan utnyttja, varför följer ni då inte riksskatteverkets förslag? Ni säger att ni inte vill ha någon skatteflyktskommission. Men läser man riksskatteverkets förslag finner man att inte heller detta verk kan göra något. Verket skriver bl.a. — här pekar man på den socialdemokratiska motionen — att en sådan bevakning kräver ”särskilda resurser. Nya skattetransaktioner av icke önskvärd art vinner nämligen snabbt spridning och det är därför viktigt att man så fort som möjligt kan gripa in med lagstiftningsåtgärder mot sådana transaktioner. Om RSV tillförs särskilda resurser kan en arbetsgrupp bildas inom verket med uppgift att svara för samordning och redovisning av materialet. Arbetet skulle därvid kunna bedrivas utan att RSV:s övriga uppgifter eftersätts.” Om ni är så intresserade av att göra något åt det här problemet, varför kan ni då t.ex. inte anslå den miljonen till riksskatteverket? Det nämns inte ett ord i det avseendet. Ni hänvisar till att RSV fått till uppgift att undersöka omfattningen av skatteundandragandet i samhället. Vi vet det, vi kan nästan dagligen läsa att sådana skatteundandraganden förekommer. Det verkar som om de ökar alltmer. Jag tror inte att man behöver invänta den undersökningen för att kunna gå in med effektiva åtgärder på detta område. Det är bara att handla och göra något, inte bara sitta stilla och vänta på utredningar i det avseendet.
Fru talman! Som jag tidigare har betygat är enigheten inom utskottet stor om att skatteflykt i alla former skall bekämpas. Och det pågår ständigt försök att effektivisera detta arbete, både i fråga om kontroller och när det gäller revision. Det har också under senare år hänt mycket i just dessa avseenden. Vad som framför allt är viktigt är att vi använder samhällets resurser så effektivt som möjligt, att vi inte tillskapar sådana nya organ som medför risk för dubbelarbete och besvärligheter för de organ som nu arbetar att utföra sina uppgifter. Jag vill ställa följande fråga till Olle Westberg i Hofors: Hur skall en sådan här fristående kommission arbeta? Skall den bygga upp en egen organisation, eller skall den i huvudsak använda riksskatteverkets resurser för sitt arbete? Om det senare är avsikten, anser vi det vara riktigare att riksskatteverket direkt utför detta arbete.
Fru talman! Om Ingemar Hallenius hade läst vår motion och lyssnat på vad jag har sagt hade han vetat att kommissionen skall arbeta direkt under budgetdepartementet. Kommissionen skall inte sitta i riksskatteverkets lokaler, utan den skall ha direkt kontakt med budgetdepartementet för att snabbt kunna föreslå lagstiftningsåtgärder. Kommissionen skall ledas av en parlamentariskt sammansatt styrelse, i vilken det bl.a. skall ingå riksdagsledamöter. Jag tror inte att vi behöver befara att det, som Ingemar Hallenius framför, skall bli fråga om dubbelarbete. Naturligtvis skall det förekomma ett visst samarbete, och kommissionens arbete kan bli ett bra komplement till riksskatteverkets och BRÅ:s verksamhet. Det gäller att få tag på verkligt kompetenta skatteexperter och ekonomer, som kan följa utvecklingen här i landet och inte minst utomlands för att komma på de smyghål som bl.a. smarta skattskyldiga kan finna i den lagstiftning vi har. Vi har föreslagit en försöksverksamhet med en sådan här skatteflyktskommission under ett år. Om det skulle visa sig att den typ av skatteflyktskommission som vi har föreslagit inte skulle vara den absolut riktiga, har vi möjlighet att så småningom rätta till det. Men vi vill att man på försök provar denna väg. Vi tror, som jag sade tidigare, att kommissionens arbete kan bli ett mycket viktigt komplement till riksskatteverkets verksamhet.
Fru talman! Olle Westberg i Hofors säger att det är fråga om en försöksverksamhet på ett år. Jag tror att det inte blir lätt att få fram verkligt kvalificerade medarbetare för en sådan kommission — och det är ju det som krävs. Min fråga gällde också hur kommissionen skall arbeta. Vilka vägar skall den gå för att få fram underlag för sitt arbete? Jag har svårt att tänka mig att den kan gå någon annan väg än via riksskatteverket.
Fru talman! Det finns många vägar att gå, Ingemar Hallenius. Som jag har sagt skall kommissionen utgöra ett komplement till riksskatteverket, men det utesluter naturligtvis inte ett samarbete med riksskatteverket. Som jag sade tidigare kan vi nästan dagligen i tidningarna läsa om hur det företas skatteflyktsåtgärder och skatteflyktsdispositioner över huvud taget. Kommissionen skall naturligtvis ha kontakt med folket ute på fältet, som väl känner till hur det går till vid skatteundandraganden. Och kontakterna med utlandet skall, som jag nämnde tidigare, ständigt följas upp. Det är alltså fråga om ett samarbete över hela skatteadministrationens område. Kommissionen kan också gå in och läsa domstolsutslag i skattebrottmål. Där kan den få många upplysningar om hur skatteundandraganden kan gå till. I kommissionen skall givetvis arbeta människor med tidigare erfarenhet från detta område. Jag tror inte att det råder någon brist på sådana, utan det bör gå att anställa verkligt skickligt folk att sköta denna verksamhet.

Fru talman! Alkoholpolitiken i vårt land under de senaste årtiondena har kännetecknats av en stark liberal våg, som fått för landet ödesdigra konsekvenser, allra helst som samtidigt samhällsklimatet har hårdnat och utslagningen blivit mera omfattande i arbetslöshetens spår. I och med att allt flera människor började förstå dessa ödesdigra konsekvenser och inse alkoholskadornas omfattning växte opinionen inte bara mot missbruket utan också mot själva supseden. 1977 års alkoholpolitiska beslut var enligt mitt sätt att se en vändpunkt i fråga om riksdagens sätt att se på alkoholpolitiken. Man var inte längre så rädd för att använda restriktioner, man trodde inte längre lika blint på att upplysningskampanjer och samhällsförbättrande åtgärder skulle lösa hela problematiken. Man började på allvar också leta efter åtgärder som kunde försvåra möjligheten att få tag i alkoholen, och man började förstå att bruk föder missbruk. Riksdagens målsättning att minska totalkonsumtionen ser jagsom en av de bästa som riksdagen antagit, och nu gäller det också att hitta de metoder som förmår att uppfylla målsättningen. En av de mest glädjande yttringarna av opinionens svängningar är ungdomens krav på alkoholfrihet vid kongresser, kurser, möten och liknande sammankomster. De unga kräver nu att de äldre i solidaritetens namn åtminstone vid gemensamma tillställningar skall avstå från bruket. Ungdomarna vädjar till den äldre generationen att gå före med gott exempel. Jag är medveten om att det är många som ändå börjat förstå att ungdomsproblemet berör deras egna barn och är beredda att minska eller — varför inte? — helt avstå från alkoholkonsumtion. För samhället gäller det att stötta under med olika slags lagstiftningsåtgärder som behövs liksom att ställa till förfogande de resurser som krävs för att hjälpa arbetslösa och utslagna. I det utskottsbetänkande som vi nu behandlar tar man upp en serie frågor om alkoholhanteringen, framför allt om försäljning och servering. I botten på utskottets betänkande ligger en från tidigare år uppskjuten proposition, nr 1978/79:111, som handlade om åtgärder mot krångel och byråkrati. Självfallet är varje förslag om att begränsa byråkratin ett lovvärt initiativ, men man får inte vara så angelägen att föreslå åtgärder att man glömmer att undersöka varför krånglet har kommit till. Det förefaller mig som om detta är fallet med den nämnda propositionen. Vår nuvarande alkohollagstiftning antogs efter ett mycket omsorgsfullt förberedelsearbete. Först arbetade alkoholpolitiska utredningen i flera år, sedan överarbetades dess förslag under flera månader av ens.k. beredningsgrupp. Först därefter utarbetades en proposition. Riksdagen antog sedan enhälligt de delar av propositionen som något år senare i en annan proposition betecknas som uttryck för byråkrati och krångel. I stället är det dock så att de åtgärder som genomfördes 1977 var väl övertänkta led i den nya försäljningspolitiken för alkoholen. Låt mig börja med serveringen i personalmatsalar. 1977 års beslut innebar att alla serveringslokaler, oberoende av vilken typ av lokaler det rörde sig om, skulle ha tillstånd för att servera alkoholdrycker. Man skilde inte längre på öl och andra alkoholdrycker utan skulle i fortsättningen ha enhetliga regler för alla alkoholdrycker. Bakgrunden till att man inte undantog personalmatsalarna från tillståndstvånget, inte ens för öl, var att det hade visat sig omöjligt att skilja ut personalmatsalar från andra serveringslokaler, därför att allmänheten i stor utsträckning har tillgång även till personalmatsalarna, vare sig de ligger i arbetsplatsens lokaler eller är inhyrda i vanliga serveringsställen, vilket numera inte är så ovanligt. Här skall medges att det vid tillämpningen av tillståndstvånget i början uppstod en del svårigheter på grund av att informationen eller kunskapen om de nya reglerna var dåliga. Så småningom klarades dock detta ut, och redan några månader in på 1978 så hade alla de serveringslokaler som ville ha tillstånd och var berättigade att få det också fått det. Dessa tillstånd gäller t. v. Det saken gäller är alltså eventuella nya tillstånd, och det rör sig om ett mycket litet fåtal. Med de rutiner som nu utvecklats är det heller inga problem att snabbt få ett begärt tillstånd, givetvis då under förutsättning att tillståndsmyndigheten finner det möjligt gå med på att bevilja ett sådant. Alkoholpolitiska nämnden har i sitt yttrande helt riktigt konstaterat att ett slopande av tillståndstvånget för servering av öl till alla och även starkare drycker till slutna sällskap gör situationen krångligare än den är i nuläget. Svåra gränsdragningsproblem uppkommer vid bedömningen av vad som är personalmatsal eller inte. Man skapar bara ytterligare krångel. Men tillståndsgivningen är ju redan klar. Men det finns också ett starkt nykterhetspolitiskt motiv för att ha kvar tillståndsgivningen i personalmatsalarna. Genom denna kan man förhindra att lönnkrogar uppstår under sken av att vara personalmatsalar. Man måste ha klart för sig att alla typer av personalmatsalar kan användas vid andra tillfällen än vid luncherna och av andra än de anställda på en viss arbetsplats. Det är av samma anledning som de som står bakom reservation nr 5 inte vill upphäva regeln om att den som fått sina tillstånd indragna inte får servera någon form av drycker, alltså inte heller alkoholfria. Det är självklart att vi inte har något emot att man öppnar nya serveringar för alkoholfria drycker utan något som helst tillstånd. Men man skall ha klart för sig att här är det inte fråga om nya serveringar — dessa drycker får man redan sälja hur mycket som helst —, utan det är en korrigeringsåtgärd som riktar sig mot dem som misskött sitt tillstånd så svårt att tillstånden blivit indragna för all alkoholservering, även öl. I många sådana fall rör det sig om illegala spelklubbar och liknande ställen. Risken är stor att dessa fortsätter med serveringen i hemlighet. Polisen och myndigheterna anser sig ha stor hjälp i kampen mot den illegala hanteringen om all dryckesservering tillståndsbeläggs då grav misskötsel förekommit. Självfallet möter det inga svårigheter att få en ny ansökan om tillstånd prövad, men då kommer det hela ändå under prövning. Vi har från branschens folk erfarit att de mindre seriösa ställenas antal ökar och att den illegala trafiken också ökar. Det vore därför oförsvarligt att i sken av kamp mot krångel ta bort ett av instrumenten för att bekämpa den illegala marknaden. Vi håller på att få ett samordningsorgan för vårt totala restriktionssystem. Utskottsmajoriteten tycker att man åtminstone bör avvakta dess ställningstagande innan man gör något på denna punkt. Skatteutskottets majoritet har med anledning av en motion enats om att föreslå riksdagen besluta att avdragsrätt vid beskattningen inte längre skall få förekomma för vin och sprit i samband med företagsrepresentation. Därmed fullföljer skatteutskottet den politik som riksdagen slog in på när man för några veckor sedan beslöt att bifalla förslag från socialutskottet, innebärande att staten inte längre skall ha sprit med när man utövar representation, och att man skall iaktta stor återhållsamhet även med andra alkoholdrycker. Skatteutskottets majoritet är av den bestämda uppfattningen att det inte kan vara rimligt att acceptera vin och sprit som nödvändiga ingredienser för att upprätthålla normala affärsförbindelser. Det är likaså fel att skattebetalarnas pengar skall få användas för att stimulera alkoholförtäring samtidigt som samhällets officiella alkoholpolitik syftar till att bringa ner konsumtionen. Ledamöterna bakom reservation 7 vill hävda att utskottet går längre i sina krav än vad riksdagen beslutat om när det gäller den statliga representationen. Vi delar inte den uppfattningen — av två skäl. Dels har riksdagen uttalat sig för en stark återhållsamhet med annan alkoholrepresentation än sprit, och en liknande bestämmelse kan inte gärna införas i skattelagarna. I skattelagarna måste det stå att man antingen får göra avdrag eller att man inte får det. Dels är det ju inget som hindrar att representerande affärsmän bjuder på både vin och sprit, men med beskattade pengar. Inte heller denna möjlighet har den som representerar för statens räkning. Någon fullständig jämförelse mellan statlig representation och privat representation med skatteavdrag går inte att göra. Utskottsmajoriteten anser att dess förslag innebär större likställighet än reservanternas förslag. Företrädare för restaurangbranschen har i brev underrättat oss om att vid beräkningen av det högsta tillåtna representationsavdraget per person har för 1980 spriten redan kommit bort. Det hindrar naturligtvis inte att sprit ändå ingår i representationen eftersom man satt taket — 180 kr. — ganska högt. Samma risk finns även med det förslag som framförs i motion 1599. Men det förslag som nu framläggs av utskottet är så konstruerat, att skattebetalarna inte under några omständigheter behöver betala för andras alkoholrepresentation. Däremot innebär det möjligheter till en kvalitetsförbättring av maten, eftersom i avdragsbeloppet skall få inräknas en dryck som ersätter alkoholdryckerna, alltså vinet. Jag vill påstå att det här förslaget dels har en alkoholpolitisk betydelse, dels innebär en åtgärd ur renlighetssynpunkt. Sedan går jag över till att kommentera ett par andra saker i utskottsbetänkandet. Det råder inget motsatsförhållande mellan Rune Ångströms och utskottsmajoritetens uttalande om att den nya trafiken med snabbvinsatser är av ondo och att den måste stoppas. Utskottsmajoriteten har dock inte velat gå fram fullt så snabbt som reservanten. Vi vet att den alkoholpolitiska nämnden av regeringen begärt lagförslag på denna punkt. I detta krav instämmer utskottet. Vad som skiljer oss åt är tidpunkten för ikraftträdandet. Från utskottets sida vill vi att lagen skall träda i kraft ett halvt år senare för att vi skall vara säkra på att vi klarar övergången. Beträffande motionerna om ”vita veckor” och lördagsstängda systembutiker har vi i utskottet inte velat ansluta oss till de förslag som framförts i motionerna, eftersom vi hyser farhågor för en ökad langning. Vi utesluter dock inte åtgärder framöver, men vi förutsätter att samordningsorganet för alkoholfrågor tar upp också dessa förslag vid granskningen av det totala restriktionssystemet. I fråga om utskottets skrivning om den tullfria införseln av alkoholdrycker har utskottets ledamöter inte kunnat enas. Majoriteten i utskottet menar att den här trafiken nu har fått sådan omfattning att den blivit oroande ur två synpunkter. Dels bidrar förekomsten av dessa ”flytande” och ”flygande” krogar och inköpsställen till en ökning av den totala alkoholkonsumtionen i stället för till en minskning, vilket alltså strider mot vår nuvarande alkoholpolitiska målsättning. Dels är skattebortfallet betydande. Utskottet nämner siffran 500 milj.kr. per år — en siffra som troligen är i underkant. På inget annat område skulle vi utan att gå till motaktioner acceptera ett skattebortfall av denna storleksordning. Tendensen mot en stark ökning framöver av ifrågavarande trafik måste stoppas. Det blir så mycket svårare att göra något härvidlag när omfattningen av verksamheten blir mycket större.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

Herr talman! Så sent som den 26 mars i år hade vi en omfattande alkoholpolitisk debatt här i kammaren, och det är knappast meningsfullt att alla de argument som då togs upp nu återupprepas. Om målet att minska alkoholens skadliga verkningar var vi alla ense — det vill jag gärna understryka —, medan det däremot skilde en del när det gällde val av medel. Debatten den 26 mars rörde sig huvudsakligen kring alkoholförtäring i samband med representation, och därför ter det sig naturligt för mig att knyta an till denna fråga även om den kommer sist i utskottsbetänkandet. Utskottsmajoriteten har med anledning av ett par motioner yrkat att riksdagen skall fatta ett principbeslut att företag inte skall äga rätt till avdrag för kostnader för vin och sprit i samband med representation. F. n. får man dra av 160 kr. för en middagsmåltid och 90 kr. för en lunch. Den förstnämnda summan har varit oförändrad sedan 1977. I och med penningvärdeförsämringen har också denna förmån minskat avsevärt under de gångna tre åren. Om man nu ytterligare reducerar avdragsrätten endera ökar företagens kostnader eller minskar representationen, vilket naturligtvis kan få konsekvenser för restaurangnäringens redan nu pressade lönsamhet. Det kan tilläggas att restaurangerna säljer blott ca 2,5 26 av all sprit och ca 7 96 av allt vin men att intäkterna ändå är av väsentlig betydelse — mer än 800 milj.kr. per år. De 65 000 restauranganställda har också uttryckt sin oro för en eventuell lagskärpning. Jag vill också understryka att vi moderater i vår reservation på denna punkt framhållit det viktiga i återhållsamhet i fråga om alkoholförtäring vid representation. Men eftersom förslaget knappast minskar missbruket av alkohol utan blott är ytterligare en — om än liten — sten på bördan för näringslivet har vi moderater reserverat oss för oförändrade villkor, och jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 8. Jag övergår så till att behandla de övriga moderata reservationerna i den ordning de förekommer i skatteutskottets betänkande. I reservation nr 2 är vi ense med utskottsmajoriteten när det gäller att avstyrka de tre motioner som kräver förbud mot snabbvinsatser. Regeringen väntas nämligen i höst lägga fram en proposition om villkoren för tillverkning och försäljning av snabbvinsatser. Vad vi däremot inte kan acceptera är att utskottsmajoriteten instämmer i motionernas syfte och uppenbarligen är positiv till ett förbud. Enligt vår uppfattning leder ett förbud knappast till en ökad nykterhet utan blott till att hemtillverkarna av vin i stället för de salubjudna snabbvinsatserna använder sig av annat utgångsmaterial, exem pelvis vanlig juice. Att som i reservation nr 1 av Rune Ångström kräva ett förbud mot försäljning av snabbvinsatser redan från kommande halvårsskifte ter sig enligt min uppfattning direkt obilligt med tanke på de lageravvecklingsförluster som då skulle uppstå. Lars Ahlmark m.fl. har i motionen 1574 begärt åtgärder i syfte att underlätta tillverkning och försäljning av svensk cider. Redan för 20 år sedan föreslog en utredning att cidern skulle få samma villkor som maltdrycker, t.o.m. litet lägre skatt. Som så många gånger förr fick påstådda alkoholpolitiska nackdelar råda över omtanken om svenskt näringsliv — läs fruktodlingen — och riksdagen avvisade förslaget 1963. Då vi inte tror på några alkoholpolitiska nackdelar av cidertillverkning men väl på fördelar för den inhemska fruktodlingen, som ofta har avsättningsproblem, har vi i reservation nr 3 stött motionen i fråga. Tillsammans med utskottets tre centerpartister och folkpartisten Wilhelm Gustafsson har vi i reservation nr 4 yrkat bifall till den del av propositionen som föreslår att öl utan tillstånd skall få serveras i personalmatsal, kollektivhusmatsal samt vid heminackordering. När bestämmelserna om tillståndstvång infördes för ett par år sedan — mest av misstag, förefaller det som — blev reaktionen mycket negativ, och politikerna anklagades med en viss rätt för att skapa onödig byråkrati. När regeringen nu vill rätta till de oönskade och tydligen oförutsedda konsekvenser som 1978 års lagstiftning — på förslag av den gamla folkpartiregeringen — medförde är det enligt min uppfattning självklart att riksdagen bör bifalla detta regeringsförslag. Erik Wärnberg tror att det kommer att skapa mer byråkrati och bli inkörsporten till en lönnkrogsverksamhet. Jag delar inte den uppfattningen. Det kan hända att det skulle ha kunnat bli så, om det hade gällt sprit. Därvidlag har vi alltså gått emot propositionen. Men när det gäller öl tycker jag att vi lugnt skall kunna följa regeringsförslaget. I det här sammanhanget kan jag inte underlåta att uttrycka min förvåning över att socialdemokraterna tyckt det vara mödan värt att i reservation nr 5 kräva att en serveringsrörelse som fått tillståndet att servera alkoholdrycker återkallat inte heller utan tillstånd får servera alkoholfria drycker. En restaurang som av någon anledning misskött sig skulle alltså inte ens få lov att servera sina gäster mjölk eller Ramlösa utan att först gå till länsstyrelsen och be om lov! När nu i propositionen föreslås att denna tokiga bestämmelse tas bort borde självfallet alla antibyråkrater stödja det förslaget. Erik Wärnberg sade ju inledningsvis i sitt anförande att han var emot onödigt krångel och onödig byråkrati. Då förstår jag inte att han inte vill acceptera det förslag som regeringen har lagt fram och som innebär att en krånglig bestämmelse tas bort. Det finns ju andra möjligheter att stoppa en sådan hantering än att tvinga fram ett tillståndstvång för exempelvis just mjölkeller Ramlösaservering. Slutligen, herr talman, tar jag upp frågan om hotet mot den obeskattade resandeinförseln av alkoholdrycker. Enligt nuvarande regler får den som varit utomlands minst ett dygn utan skatt ta med sig hem två liter starköl, en liter vin och en liter sprit. Svenskarna är i allmänhet förvånansvärt toleranta när det gäller att acceptera nya pålagor och förbud. Kommer man nu att förbjuda Svensson att skattefritt ta med sig hem en flaska konjak från semestern på Mallorca eller Kanarieöarna, tror jag definitivt att det utbryter en mindre folkstorm. Även om man inte tjänar så värst många tior på att få ta hem den där flaskan, så har det blivit något av en källa till glädje för merparten av den miljon svenskar som årligen semestrar utomlands att ha denna lilla förmån. De nuvarande bestämmelserna måste betraktas som synnerligen oskyldiga, och det kommer inte att finnas någon som helst förståelse för ytterligare ett förbud, i all synnerhet som ett stopp för denna införsel säkerligen inte kommer att uppfattas som ett verksamt medel mot alkoholmissbruket. Langarna reser naturligtvis inte utomlands för nöjet att föra in en eller annan flaska. Och det förvisso inte ringa antal som dricker för mycket av den billiga spriten utomlands blir nog inte nämnvärt nyktrare, om den sista flaskan dricks upp på hotellet i stället för efter hemkomsten. Ur nykterhetssynpunkt spelar det alltså knappast någon roll om lagstiftarna flyttar konsumtionen från en plats till en annan. Vid en semesterresa till Rhodos för en del år sedan blev jag inbjuden till ett amerikanskt hangarfartyg. Vid måltiden serverades det endast iste. När mina värdar märkte den förvåning som jag därvid visade upp, berättade de att efter japanernas anfall på Pearl Harbor i december 1941 var all servering av starkare drycker än te förbjuden på flottans fartyg. ”Det är därför”, fortsatte mina värdar, ”som du ser så många onyktra matroser på landbacken.” Alltså, som jag sade nyss, ur nykterhetssynpunkt spelar det inte någon större roll om lagstiftarna flyttar konsumtionen från en plats till en annan. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall även till reservationerna 2, 3,4 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den lilla historia som Knut Wachtmeister senast berättade har fått mig att begripa varför Knut Wachtmeister tror på vissa saker i sina reservationer — han tror nämligen på vilka rövarhistorier som helst. Det är nog ingen mer än han stor tror att om en person uppträder berusad på en viss plats, så beror det på att han på en annan plats inte kunde få tag på det som han nu drack. Den tron är nog herr Wachtmeister tämligen ensam om. Jag tänkte bemöta frågan om representationen på restaurangerna. Det var 800 milj.kr. det gällde. Det är alltså inte småpotatis — det medges utan vidare — men ändå försöker herr Wachtmeister konstatera att det här egentligen inte spelar någon roll ur nykterhetspolitisk synvinkel, eller någon annan synvinkel heller, därför att det rör sig om så små belopp. Jag tycker inte att 800 milj.kr. är små belopp. Sedan skall vi ha klart för oss att restaurangernas folk säger att spriten redan i dag är borttagen från det man får använda representationspengar till. Förslaget innebär alltså inget annat än att vi vill fastställa det tillstånd som råder i dag. Det är tydligen redan så att man inte använder representationspengar till sprit. Om detta undantag inte görs kan det hända att folk tar mycket sämre mat för att få möjlighet att ta sprit, och det måste väl vara tokigt. Det är alltså bättre att man över huvud taget inte får använda representationspengar till sprit och vin utan att det i stället blir en förbättring av matens kvalitet, när beloppet är detsamma. Detta måste betyda väldigt mycket för konsumenten, men det kan inte betyda så mycket för restaurangen, om den inte tar kolossalt mycket mer betalt för spritdryckerna än för maten. Enligt mitt sätt att se är det skäl som restaurangerna anfört ytterligare ett skäl för bifall till vad som står i utskottets hemställan. När det gäller cider vill jag bara säga: Vi har inget behov av cider i det här landet. Om det gäller att rädda fruktodlingar så har förslaget ingen verkan — det är vi helt på det klara med vid det här laget, därför att det förmodligen blir utländsk frukt som man kommer att göra cider av i stället. Men risken finns att detta kommer att bli en dryck som tilltalar ungdomen och som kommer att skapa ytterligare ungdomsproblem. Så här kan man hålla på att bemöta herr Wachtmeisters argument på punkt efter punkt. Jag vill sedan säga något om förbudet mot servering av även alkoholfria drycker om någon misskött en serveringsrörelse så gravt att tillståndet till servering av alkoholdrycker dragits in. En sådan indragning sker inte i första taget, utan då måste man ha misskött sig ganska ordentligt. I sådana fall är det här förbudet det bästa medlet som polisen och myndigheterna har för att förhindra att det uppstår en lönnkrog. Om rörelseidkaren inte har några tankar på en sådan utan tänker driva rörelsen i vanlig ordning, då är det ingen risk att han blir prövad en gång till. Och om man har ärliga avsikter orkar man ändå med så pass mycket byråkrati som en prövning innebär. Min taletid är ute nu. Jag ber att få återkomma.
Herr talman! Erik Wärnberg säger att 800 miljoner årligen för det som serveras i form av sprit och vin på restauranger är ett mycket stort belopp. Ja, det är det i kronor räknat men knappast i procent alkohol räknat. Och det beror på att utskänkning av vin och sprit är något av en ryggrad för restaurangerna, som många gånger kanske garderar dem mot att få lägga ned verksamheten. Därför tycker jag att det är värt att ta detta som ett argument för ett bibehållande av rätten till avdrag för vin och sprit. Beloppet 160 kr. per måltid — inte 180 kr., som jag tror att herr Wärnberg sade i sitt anförande — har som sagt varit oförändrat i tre år, och penningvärdets fall har i realiteten inneburit en minskning av representationsbeloppet. Jag tycker att det är fullt befogat att behålla ett oförändrat belopp. Det medför i själva verket en sänkning. Herr Wärnberg tror att cider här i landet skulle tillverkas av utländsk frukt. Varför det? Varför skulle inte den svenska överskottsfrukten ha möjlighet att konkurrera med utländsk frukt därvidlag? Herr Wärnberg tror också att cidertillverkningen skulle innebära en risk för ökat missbruk av alkoholhaltiga drycker. Men jag har den uppfattningen att cider är en så pass syrlig dryck att man av den anledningen inte kan konsumera så mycket av den som av exempelvis maltdrycker. Herr Wärnberg vidhåller att man bör ha kvar krånglet med tillstånd att servera alkoholfria drycker. Jag vill hävda att länsstyrelserna har möjlighet att stoppa en sådan krog som missköter sig, exempelvis genom att dra in serveringstillståndet.
Herr talman! Jag skall fortsätta där jag slutade i min förra replik. Det var inget misstag när man 1977 inte undantog personalmatsalarna från bestämmelsen om att det fordrades tillstånd för att servera öl. Det var ett alkoholpolitiskt noggrant övertänkt förslag. Man ansåg att det inte går att skilja ut en personalmatsal från andra näringsställen. Nästan vem som helst får äta i en personalmatsal, och slutna sällskap serveras ofta där. Det var alltså inte av misstag utan för att åstadkomma enhetlighet i kontrollen av alkoholhaltiga drycker som man införde bestämmelsen om att det fordrades tillstånd var dessa drycker än serverades — det var bara servering av alkoholdrycker i militär mäss på örlogsfartyg som undantogs. Den tullfria införseln av sprit är inte liten — vi har konstaterat ett skattebortfall på 500 milj.kr. Detta betecknar Knut Wachtmeister som oskyldigt. Det finns i dag beställningar på båtar och färjor som vi tror kommer att innebära att detta belopp ökar enormt. Dessa båtar och färjor fyller inget behov från trafikpolitisk synpunkt, de skall endast vara till för att på rederibolag och konsumenter fördela den skatt som de människor som inte använder denna möjlighet till skattefria inköp av alkohol får vara med och betala. Knut Wachtmeister tycker att det är bra, men vi tycker alltså att det är tokigt. Vi anser att när detta har tagit sig sådana former som det nu har gjort måste vi göra något åt det. Så länge det höll sig till något så när rimliga proportioner var det tämligen oskyldigt, men när man satt de skattefria inköpen av alkohol i system och när denna alkoholförsäljning har blivit en stor försörjningskälla för vissa, då är det hög tid att göra någonting. Och det är detta som utskottet har skrivit.
Herr talman! Erik Wärnberg säger att tillståndstvånget för servering av öl i personalmatsalar var resultatet av ett genomtänkt förslag. Uppenbarligen tyckte inte svenska folket det, för sällan har politikerna fått möta så mycket kritik från allmänheten för krångel och onödig byråkrati som just i det hänseendet. Beträffande den fria införseln av spritdrycker vid utlandsresa delar vi moderater helt den uppfattning som utskottsmajoriteten ger uttryck för när den skriver att den införsel av skattefri sprit som sker från framför allt Ålandsfärjorna och som är illegal så till vida att vederbörande passagerare inte har varit utomlands de 24 timmar som lagen kräver självfallet skall stoppas. Det har vi också föreslagit i vår reservation. Erik Wärnberg säger att det blir 500 milj.kr. i minskade skatteintäkter på denna införsel. Men stoppades denna införsel skulle staten inte få 500 milj.kr. mer i skatteintäkter. Om människorna skulle betala skatt för den spriten, skulle de inte tycka att det var mödan värt att föra in den, och därför skulle naturligtvis beloppet minska väsentligt.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 44 behandlas dels vissa delar av dens.k. krångelpropositionen, dels ett stort antal motioner som har väckts under den allmänna motionstiden i år. Resultatet har blivit att alla i skatteutskottet har reserverat sig på någon punkt. Naturligtvis har moderaterna reserverat sig mest, eftersom de inte har samma syn på vad en allmän minskning av alkoholkonsumtionen kan innebära som ett gott föredöme för våra ungdomar som de andra partierna har. Vi anser att man bör gå med på vissa restriktioner även om de drabbar oss själva. Centerledamöterna i skatteutskottet ansluter sig på de flesta punkter till utskottets majoritetsskrivning, men vi har reserverat oss på två punkter. I reservation 4 föreslår vi, de moderata ledamöterna och en folkpartist att riksdagen skall följa propositionens förslag att det inte skall behövas tillstånd för att få servera öl i personalmatsal, i kollektivhusmatsal och vid heminackordering. Vi anser att detta något skulle minska byråkratin utan att få negativa följder för alkoholkonsumtionen, eftersom de flesta som ansöker därom redan i dag får tillstånd att servera öl. Därför bör ansökningskrånglet bort. Knut Wachtmeister och Erik Wärnberg har nyss debatterat den reservationen. När det gäller företags rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen av kostnader för vinoch spritdrycker i samband med representation har en folkpartist och vi centerpartister ansett att man borde följa samma regler som riksdagen med stor majoritet nyss beslutat om när det gäller statlig representation. Socialutskottet skrev också i sitt betänkande att utskottet fann det angeläget att bryta de alkoholtraditioner som utbildats i anslutning till företagsrepresentation. Vi finner däremot inte anledning att införa strängare restriktioner för företagsrepresentation än för offentlig representation. Jag vill därför yrka bifall till reservationerna 4 och 7 och i övrigt till skatteutskottets hemställan i betänkandet 1979/80:44, och jag förutsätter att alla — även från de andra partierna — som vill fatta konsekventa beslut röstar med oss.
Herr talman! Jag vill bara protestera när Kerstin Andersson i Hjärtum säger att naturligtvis är det moderaterna som reserverar sig flest gånger, eftersom vi har en annan syn på alkoholmissbrukets vådor, särskilt för ungdomen. Det är helt fel — vi har samma uppfattning om detta. Vad som skiljer oss åt är att vi inte tror på tvånget, som tydligen Kerstin Andersson gör. Vi har samma målsättning — ett nyktrare Sverige.

Herr talman! Alkoholmissbruket är vårt lands allvarligaste sociala och medicinska problem. Antalet personer med allvarliga alkoholproblem har uppskattats till mellan 200 000 och 300 000. Den ökning av alkoholkonsumtionen som har ägt rum de senaste årtiondena, framför allt bland ungdomar, kommer att få till resultat en kraftig ytterligare ökning av alkoholskadorna. Denna utveckling kan inte få fortsätta. Här måste alla ta sitt ansvar och på allt sätt motarbeta en utveckling som eljest kommer att ödelägga framtiden för många ungdomar. De medicinska och sociala skadorna av alkohol är i dag så omfattande att det är självklart att dessa frågor ägnas stor uppmärksamhet. Lika naturligt som det är att hjälpa skadade individer, lika naturligt måste det var att bygga barriärer mot riskerna, så att nya grupper inte utsätts för skador. Många ungdomsorganisationer har i dag insett vilket allvarligt hot som alkoholen utgör mot våra ungdomar. De flesta ungdomsorganisationerna har också fattat beslut om att bannlysa alkoholkonsumtion i samband med aktiviteter inom organisationerna. Det är beslut som vi gläder oss åt och som kräver respekt och förståelse hos samhällsansvariga. När alkoholpolitikens principer behandlades efter beredning av socialutskottet, rådde bred enighet — förutom att en stor grupp moderater tog avstånd från den ståndpunkt deras partikamrater i utskottet intagit. Insatser mot langning, intensifierad upplysningsverksamhet i samverkan med folkrörelserna, mer aktiv skatteoch prispolitik, översyn av restriktionssystemet med sikte på att få underlag för eventuellt beslut om skärpta restriktioner — allt detta ingick i det förra riksdagsbeslutet. Skatteutskottet ansluter sig till socialutskottets inställning i fråga om alkoholpolitikens principiella inriktning. Men skatteutskottet har också ansvaret för de många, ibland små, ärenden som tillsammans avgör om alkoholpolitiken får det innehåll som riksdagen avser, då den tar ställning till principerna. Att enigheten inte alltid består då vi går från ord till handling visas av att det är ett ganska omfattande betänkande som vi nu har att ta ställning till, inte minst vad gäller antalet reservationer. Utskottets majoritet delar helt och hållet uppfattningen att försäljningen av snabbvinsatser bör förbjudas men avstyrker ändå motionerna med hänvisning till ett väntat regeringsförslag. Rune Ångström påpekar i sin reservation att marknadsföringen av snabbvinsatser intensifierats just på grund av det väntade förbudet. Som framgår av utskottsskrivningen har försäljningen av snabbvinsatser ökat till en sådan omfattning att ett förbud mot försäljningen bör komma till stånd — lagtext finns i reservationen. I sak är man alltså överens om att förbudet bör komma. Vad det nu gäller är att visa sådan handlingskraft att de aktuella företagen inte ges chansen att satsa på en hamstring— något de kommer att göra om de får tillfälle, att döma av deras tidigare handlande. Oavsett tidpunkten för ikraftträdandet borde man också kunna kräva av detaljhandeln att den lojalt ställer sig båkom ett riksdagsbeslut och inte medverkar i tillverkarnas speciella försäljningskampanjer inför ett förbud. Handelns organisationer bör här ta ställning utifrån en affärsetisk bedömning och ge sina medlemmar stöd för att uppträda lojalt mot riksdagens beslut. Systembutikernas öppethållande tas upp i ett flertal motioner. Margareta Andrén och Esse Petersson har exempelvis i sin motion föreslagit att försöksverksamhet med lördagsstängda systembutiker skall införas i några regioner under en längre tidsrymd. Förslaget är säkerligen väl värt att pröva, och jag tror att det skulle ha positiva alkoholpolitiska konsekvenser. Utskottet har åberopat försöksverksamhet som förekommit i Finland och därvid hänvisat till både positiva och negativa konsekvenser av försök med lördagsstängningar. Utskottet föreslår att frågan bör kunna övervägas av samordningsorganet för alkoholfrågor vid dess granskning av restriktionssystemet. Jag finner därför ingen anledning att i dag ställa något yrkande, även om jag delar motionärernas uppfattning. Karin Ahrland och Bonnie Bernström har i en motion aktualiserat frågan om legitimering vid inköp på Systembolagets butiker och återinförande av spärrlistor. Bakgrunden synes vara oro för den tilltagande langningen av alkoholdrycker, som i dag med fog oroar många. Att langningen spelar stor roll när det gäller ungdomarnas alkoholvanor är det få som betvivlar. Därför är ansvaret så mycket större för oss när vi i dag diskuterar olika restriktioner som äldre måste ålägga sig för att skydda ungdomar från alkoholens vanerisker. Motionärerna har visat på en väg att förhindra och begränsa möjligheterna till langning. Jag delar motionärernas uppfattning att obligatorisk legitimering skulle vara en bra väg till lösning, som säkerligen skulle underlätta för butikspersonalen när det gäller kontroll av behörig inköpsålder. I propositionen 1978/79:111 har den dåvarande folkpartiregeringen lagt många goda förslag till ”åtgärder mot krångel och onödig byråkrati m.m.” Några av förslagen är med i dagens behandling av skatteutskottets betänkande nr 44. Hit hör exempelvis förslaget om slopande av krav på anställning hos bryggeriföretag för den som bedriver partihandel med alkoholfria drycker, om denne också i sin verksamhet försäljer öl för bryggeriföretag. I propositionen föreslås att anställningskravet skall slopas och att dessa egenföretagare får bedriva partihandeln med öl efter särskilt tillstånd. Jag instämmer i utskottets förslag om bifall till propositionen. Frågan om slopande av tillståndstvång för servering av alkoholdrycker i personalmatsal har varit uppe till behandling både under 1978 och 1979, varvid utskottet avstyrkt motionsyrkanden om slopande av tillståndstvånget för ölservering i personalmatsalar. Frågan kan naturligtvis rubriceras som ”onödigt krångel”, och det är långt ifrån självklart vilken avvägning som är den rätta när det gäller tillståndskravet. Utskottsmajoriteten har anfört att de alkoholpolitiska nackdelarna av förslaget måste anses väga tyngre än det merarbete som tillståndsprövningen kan medföra. Dessutom har tillståndsfrågorna redan prövats i de flesta fall, varför ändringen knappast kommer att leda till minskat krångel. All konsumtion av alkoholdrycker i samband med t.ex. handhavande av flertalet processmaskiner inom industrin är absolut förkastlig, varför företag och fackliga organisationer från arbetarskyddssynpunkt ofta bör ålägga sig restriktivitet även med ölservering i personalmatsalen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag på denna punkt. Riksdagen har för några veckor sedan i samband med behandlingen av socialutskottets betänkande om inriktningen för den framtida alkoholpolitiken uttalat att all statlig representation borde vara spritfri och att staten borde visa stor återhållsamhet i fråga om användningen av alkoholhaltiga drycker i sådana sammanhang. Det är viktigt att vi nu, vid behandlingen av frågan om rätt till avdrag för alkoholhaltiga drycker vid privat företagsrepresentation, inte visar någon tveksamhet. Mycket av den representation som förekommer inom affärsvärlden förläggs till dagtid. Vid dessa tillfällen förekommer numera nästan aldrig alkoholdrycker. Det är en utveckling som är glädjande, och jag hoppas att den skall fortsätta. Vid representation på annan tid, framför allt kvällstid, förekommer tyvärr fortfarande ganska mycket alkohol. Den viktiga principiella skillnaden går här mellan den moderata reservationen å ena sidan och de båda övriga uppfattningarna inom utskottet å den andra. Påståendet i den moderata reservationen, att ett beslut om slopad avdragsrätt för alkohol inte skulle ha någon alkoholpolitisk verkan, vittnar om att moderaterna inte inser frågans betydelse för principen om ett alkoholfritt arbetsliv. De människor som har alkoholproblem skall på sin arbetstid kunna slippa från alkoholseden. Utskottsmajoriteten förordar att riksdagen nu fattar principbeslut om att representationsavdrag inte skall medges för spritdrycker och vin fr.o.m. år 1981, ett beslut som enligt min mening dröjt alltför länge, men som jag hoppas att riksdagen i dag kommer att ta. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag på denna punkt, eftersom reservation 7 innebär en svagare alkoholpolitisk insats utan att ge några fördelar när det gäller den administrativa hanteringen. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservation 1, som behandlar mom. 1 och 18. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Som utskottet också påpekar i sin skrivning på s.6 i betänkandet har ju riksdagen redan haft en alkoholpolitisk debatt i vår med anledning av socialutskottets betänkande nr 31. Då behandlades anslagen till och riktlinjerna för alkoholpolitiken här i landet. I det betänkande från skatteutskottet som vi nu behandlar tas vissa lagfrågor upp och en mängd motioner i ett stort antal detaljfrågor inom alkoholpolitiken besvaras. Eftersom vi från vpk-håll inte väckt någon motion som behandlas i skatteutskottet, har jag inte till uppgift att försvara någon motion i den här debatten. Jag vill bara kommentera betänkandet på några avsnitt och främst då vad gäller tillståndsgivning, obeskattad resandeinförsel och beskattning av representationssprit. De 16 motioner som besvaras i betänkandet rör detaljfrågor runt den svenska alkoholpolitiken. Man kan kanske försöka hävda att ”det är de många små detaljerna som gör det”, enligt ett känt uttryck, och jag vill inte förringa betydelsen av detaljändringar inom svensk alkoholpolitik. Men jag konstaterar ändå att det inte är i dag som riksdagen fattar de stora och avgörande besluten för att ta landet ur en allt besvärligare situation vad gäller både bruk och missbruk av alkoholdrycker. Det vi behandlar i dag är ju restriktioner i detaljfrågor, som av många människor uppfattas som onödigt krångel. Jag tror att det är väsentligt att hantera restriktioner på sådant sätt att inte den breda folkliga förankringen av de stora och helt nödvändiga ingripandena mot en ohämmad tillgång till alkoholdrycker går förlorad. Förståelsen från folkets stora majoritet är en förutsättning för att de viktiga restriktionerna inom alkoholpolitiken skall kunna fungera fullt ut i det verkliga livet och sålunda få den från lagstiftarens synpunkt avsedda effekten. Jag anser att detta resonemang alltid måste ligga i botten då det gäller att införa nya restriktioner. Då det gäller att behålla lagstiftning som redan funnits lång tid och som reellt redan fått en förankring, kan det förhålla sig något annorlunda. Ett exempel ser jag här i tjugoårsgränsen för inköp i systembolagets butiker. Det ter sig ju ologiskt att en vuxen myndig person, som kan väljas till varje förtroendeuppdrag i samhället och sålunda också kunde tänkas vara landets statsminister, inte skall få göra inköp i en systembutik. Men ändå — trots all logik — är denna inköpsålder sedan länge förankrad bland folket, medan däremot den sänkta myndighetsåldern till 18 år bara håller på att förankras och av många fortfarande anses för låg. I det läget anser jag att man — åtminstone övergångsvis — av solidaritetsskäl bör behålla den högre inköpsåldern. Jag skall gå över till att kommentera några delar av utskottsbetänkandet. Jag konstaterar då, till att börja med, att utskottet inte varit berett att ograverat släppa igenom det förslag till ändrad lagstiftning som propositionen 1978/79:111 innehåller. Utskottet har ju inte gått med på att ändra 34 § i lagen om handel med drycker . Det bedömer jag som positivt. Till de områden till vilka alkoholhaltiga drycker helst inte skall ha någon anknytning alls hör våra arbetsplatser med tillhörande personalmatsalar. Vad utskottet däremot gått med på är att helt ta bort 35 § i nämnda lagstiftning. Det anser jag vara förhastat, och jag instämmer här i vad reservanterna anfört i reservationen nr 5 till betänkandet. Det är onödigt att, utan att frågan remissbehandlats, avhända sig möjligheten att kunna stoppa viss servering som skötts dåligt från alkoholpolitisk synpunkt. Jag kommer således att på denna punkt stödja reservationen vid voteringen. Nästa detalj i utskottsbetänkandet som jag vill kommentera gäller obeskattad resandeinförsel av alkoholdrycker. Jag sade inledningsvis att betänkandet rörde sig om detaljer, men på den här punkten tycker jag nog ändå att det rör sig om en viktig detalj. Det rör sig om ett skattebortfall för staten som kan uppgå till 500 milj.kr. om året. Det rör sig också om utvecklingen av en improduktiv och osund näring, nämligen sådan färjetrafik som inte har transport av människor utan skattefri försäljning och spel som huvudändamål. Utskottet uttrycker sig starkt på denna punkt: ”Det torde enligt utskottets mening vara ett gemensamt nordiskt intresse att de missförhållanden som konstaterats i samband med färjetrafiken undanröjs utan dröjsmål.” Här är jag beredd att direkt instämma med utskottet. Man för sedan ett omfattande resonemang över en hel sida i betänkandet om sysselsättningsaspekterna på en neddragning i färjetrafiken och om möjligheten att komma fram till internationella överenskommelser om begränsningar i den skattefria införseln av spritdrycker och cigaretter. Man nämner att det har beställts tio färjor för 2 500 milj.kr. för att sättas in i bl.a. sådan färjetrafik varom det här är fråga. Det kan inte vara en sund utveckling som framskapar nya värden och bidrar till att förbättra landets betalningsbalans. Man hamnar i ett resonemang om att det nog ändå inte är realistiskt att införa ett förbud för svenska medborgare att skattefritt få införa vissa mängder av alkoholdrycker och cigaretter. Man anser att stora befolkningsgrupper skulle uppfatta ett sådant förbud som mycket negativt. Med hänvisning till mitt inledande resonemang om nödvändigheten av att förankra nya restriktioner hos folkmajoriteten, så måste jag instämma i denna utskottets bedömning. Ett förbud är inte realistiskt, men en nedtrappning av de mest osunda formerna av proviantering utan skatt måste till. Vad sedan gäller det sista avsnittet i utskottsbetänkandet, som behandlar alkoholdrycker vid representation, så kan jag fatta mig mycket kort. Vad som behandlas nu är ju avdragsrätten vid privat representation såvitt gäller konsumerade alkoholdrycker. Genom avdragsrätten blir denna konsumtion indirekt bekostad av det allmänna. Jag vill deklarera att jag är klart emot att finansieringen får ske på sådant sätt och förordar att nämnda avdragsrätt tas bort.

Herr talman! Med det anförda yrkar jag också för min del bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter med undantag för momenten 10 och 18, där jag vill bifalla reservationen 5 av Erik Wärnberg m.fl.
Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att meddelande om kvällssammanträde nu har anslagits.
Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att meddelande om kvällssammanträde nu har anslagits.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande behandlar en hel rad motioner på alkoholområdet. Jag skall här i första hand beröra ett par motioner som jag har väckt. Som tidigare sagts här hade vi en stor alkoholpolitisk debatt för ett par veckor sedan, och då spikades vissa riktlinjer för den kommande alkoholpolitiken. Det är därför viktigt att det beslut vi i dag kommer att fatta har samma mål och inriktning som de beslut vi fattade då. Riksdag, organisationer och enskilda tycks vara överens om att alkoholkonsumtionen på olika sätt måste minskas. Detta markeras också tydligt i det förslag som skatteutskottets majoritet står bakom. Som Olle Grahn sade har jag tillsammans med Esse Petersson motionerat om att en försöksverksamhet med lördagsstängda systembutiker skall ske inom några områden eller regioner. I motionen hänvisar vi bl.a. till de försök som har gjorts på det här området i Finland och som givit ganska gott resultat. Detta tycker jag inte riktigt framgår av skatteutskottets redogörelse, varför jag villinformera litet närmare om de resultat som verkligen kommit fram vid denna försöksverksamhet. En försöksverksamhet med tio lördagsstängda systembutiker inom Åboregionen genomfördes bl.a. under perioden den 1 mars t.o.m. den 31 oktober 1977. Försäljningen till enskilda kunder sjönk inom experimentområdet med 6,6 70 jämfört med utvecklingen för hela landet. Speciellt stor var skillnaden vad avser starkölsförsäljningen, som sjönk med 16,9 20. Antalet kundbesök i experimentbutikerna minskade med 9,7 26 jämfört med motsvarande tid året dessförinnan. Allmänhetens attityder till försöket visade sig positivare än väntat, och problemen i anknytning till butikernas skötsel blev också mindre än vad som väntades. Någon ökad användning av surrogat eller illegal alkohol under försökstiden kunde man inte notera. Resultaten av försöksverksamheten uppfattades av de finländska myndigheterna som överraskande positiva, och beslutet blev också att samtliga Finlands alkoholbutiker på prov skulle hållas stängda lördagar under perioden den 1 juni-den 30 september 1978. Resultaten av detta andra landsomfattande försök utvisade att försäljningen av spritdrycker och viner räknat i absolut alkohol till privata kunder minskade med ca 6 70, medan försäljningen av starköl beräknat på motsvarande sätt minskade med 13 90. Restaurangförsäljningen ökade visserligen i viss utsträckning, men den totala försäljningen av alkoholdrycker uppskattades ändå ha minskat med 3,2 20 som en följd av lördagsstängningen. Någon ökning av langning med alkoholdrycker kunde inte märkas, men man antog ändå att det förekom en viss sådan ökning. Lördagsstängningarnas verkningar på den allmänna ordningen och säkerheten var dock så positiva att polismyndigheterna nästan undantagslöst önskade att stängningarna skulle bli bestående. Alkoholbutikerna hade sommarstängt även sommaren 1979, och stängningen denna sommar har resulterat i en minskning av alkoholkonsumtionen samt förbättrad ordning och säkerhet på gator och torg. Till skillnad från skatteutskottet tycker jag att en sådan förbättrad ordning och större säkerhet tillsammans med en minskning i alkoholförsäljningen är ett positivt resultat av försöksverksamhet med lördagsstängda systembutiker. Detta tyckte också de finska myndigheterna och den finska allmänheten. Det finns inte skäl att anta att inte motsvarande goda resultat skulle uppnås, om alkoholens tillgänglighet på motsvarande sätt begränsades i Sverige. En parlamentarisk alkoholpolitisk utredning i Stockholm med stor referensgrupp har enhälligt uttalat att en liknande försöksverksamhet bör komma till stånd i Stockholms län. Även Nässjö kommun har uttalat sitt intresse för att få lördagsstängda systembutiker. Att systembutikerna skall hållas stängda på lördagar är också ett starkt önskemål från personalen. Varför skall det inte gå att stänga systembutikerna, när man t.ex. kan stänga postkontoren på lördagarna? Rune Hermansson borde ta ett samtal med Ove Rainer om hur man gör när man stänger på lördagarna. Är det för övrigt någon som tror att t.ex. 37 systembutiker i enbart Stockholms kommun behöver ha öppet på lördagarna? Jag anser alltså att utskottets skrivning är alltför negativ på den här punkten och att den strider mot den erfarenhet man har i Finland. Det borde ju vara en fördel om man fick en försöksverksamhet. Därigenom skulle man få fram både de positiva och de eventuellt negativa verkningarna av en sådan här åtgärd inför ett framtida ställningstagande. Frånsett denna utskottets slutsats kan vi motionärer vara ganska nöjda, eftersom frågan om lördagsstängning hänskjuts till det kommande samordningsorganet för alkoholfrågor. Jag har därför velat ge den här ytterligare informationen, eftersom jag hoppas att samordningsorganets ledamöter med intresse skall behandla denna fråga och komma med ett förslag om en försöksverksamhet. Herr talman! I en annan motion har Bernt Ekinge och jag krävt en ändring i 46§ lagen om handel med drycker, så att tillståndsmyndigheten i fortsättningen skall få ge tillstånd till förlängt öppethållande för servering av alkoholhaltiga drycker efter kl. 01.00 på natten endast om det föreligger särskilda skäl. I motionen har vi åberopat att Svenska kommunförbundet gått ut med en rekommendation till kommunerna att arbeta för att alla restauranger skall stänga kl. 01.00. Vi anser oss alltså stå på god grund, då vi kräver att lagen bör anpassas till detta synsätt. Utskottet befarar att en generell stängningsregel utan dispensmöjligheter skulle kunna gynna uppkomsten av illegala nattklubbar. Trots nuvarande regler har vi ju tyvärr redan sådana illegala klubbar, och naturligtvis måste vi försöka motverka dessa liksom risken för uppkomsten av nya. Utskottets skrivning kan man inte tolka på annat sätt än att det hos utskottet brister i själva kunnandet. De frågor som utskottet ställer och lämnar obesvarade borde utskottet ha kunnat besvara. Vi har inte krävt någon retroaktivt verkande lagstiftning, lika litet som Svenska kommunförbundet krävt att kommunerna skall gå in och ändra på givna tillstånd utan skäl. Det är givetvis nya tillstånd vi avser. Vi kommer emellertid inte att ställa något yrkande i dag, utan vi ser tiden an i förhoppningen att kommunerna följer Svenska kommunförbundets rekommendation. Sedan kommer vi att pröva om behov finns att återkomma ett annat år. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i samtliga moment utom mom. 1 och 18. I denna del yrkar jag bifall till reservationen nr 1 av Rune Ångström.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 44 behandlar ändringarna i lagen om handel med alkoholdrycker. Jag skall inte, åtminstone inte till att börja med, närmare gå in på de olika förslagen i betänkandet, utan jag har begärt ordet närmast för att anknyta något till den debatt om alkoholmissbruket som f. n. pågår i vårt land. Det råder inget tvivel om att alkoholfrågan står i fokus för samhällsdebatten i dag. Orsaken till detta är den allvarliga situationen ute i samhället med ett missbruk av stimulantia som går allt längre ner i åldrarna. Alkoholen är, som en tidning skrev häromdagen, det tunga droghotet i vår kultur. Enligt alla seriösa undersökningar vållar alkoholen den ojämförligt största skadan och det största lidandet. Narkotikan är föremål för ett slags ställföreträdande men helhjärtad indignation, men enligt många är alkoholen ett ännu värre gissel. Alkoholmissbruket bland barn och ungdom ökar. 13-åringar dricker starksprit. Var tionde ungdom riskerar att bli alkoholist. — Detta är natttsvarta fakta. Att försöka komma till rätta med detta samhällproblem är en av riksdagens huvuduppgifter. Jag tror att samtliga riksdagspartier är medvetna om lägets allvar. Jag vill inte ifrågasätta någon ledamots goda vilja härvidlag. Vi är inte i alla stycken överens om tagen för att nå målet ett nyktrare folk, men om själva målsättningen råder enighet. Jag tycker emellertid att det under de senaste dagarna skett en olustig kantring i alkoholdebatten. Folkpartiet angriper på bred front moderata samlingspartiet och framställer oss moderater som alkoholfixerade och nonchalanta. Vi framställs som några som försöker fiska sympatier hos människorna ute i folkhavet och som inte fattar lägets allvar. Moderat alkoholpolitik, menar folkpartisterna, är ett hån mot de hundratusentals människor som kommer att bli alkoholister. Det är hårda ord — närmast otroliga beskyllningar. Får jag säga, herr talman, att det här stämmer inte. Så här är det inte. Vi moderater — och här menar jag alla moderater som jag samarbetar med här i riksdagen — är ansvarsmedvetna ledamöter som tacklar de här frågorna med stort allvar. Vi kanske inte alltid har en gemensam syn på hur man bäst skall komma till rätta med missbruket. Vissa ledamöter tror inte på alltför mycket förbud och för många restriktioner. Andra i vår grupp menar att vi bör stämma i bäcken. Kritik på den punkten tål vi. I alla partier finns förresten delade meningar om hur verksam förbudslinjen är. Vad vi moderater inte kan acceptera är att vårt uppsåt ifrågasätts. Det är trist att vi hamnat i den här debattsituationen. Att folkpartiet framställer sig som det parti som av tradition hårdast drivit kravet på en ansvarsfull alkoholpolitik är inget att säga om. Det är ingen hemlighet att folkpartiet för 15-20 år sedan, när partiet var stort och slagkraftigt, bland sina s.k. frisinnade sympatisörer hade huvudparten av landets frikyrkofolk och nykterhetsvänner. Ingen kan eller vill förneka detta faktum. Jag själv kommer från en frikyrkomiljö. När jag var ung — det är länge sedan — var det närmast självklart att den som tillhörde missionsförsamlingen, baptistförsamlingen eller Filadelfiaförsamlingen också var folkpartist. Men nu är, som väl är, den tiden förbi. Jag kan inte, som en känd politiker gjorde, säga att det här är vårt folk, men många av dessa människor röstar med oss moderater. Det är en sak, herr talman, när man från folkpartihåll — på olika nivåer inom partiet — framhäver sitt partis trovärdighet genom att hänvisa till traditionell ansvarsmedveten nykterhetspolitik i gången tid, som jag gärna ger en blomma för. Det är en annan sak när samma folkpartister beskyller moderaterna för att vara ansvarslösa när det gäller att tackla alkoholfrågorna. En tidning skrev häromdagen att vi moderater som tillhör riksdagens borgerliga nykterhetsgrupp — vi har ju av någon outgrundlig anledning två nykterhetsgrupper, en socialistisk och en borgerlig — nog närmast borde betraktas som en gisslan i den moderata båten. Det är ju groteskt. Men vill man partipolitisera alkoholpolitiken använder man sådana här medel. Jagtror naturligtvis inte att detta breda angrepp på oss moderater går hem. Vi har folks förtroende. Folk vet vad vi står för: en ansvarsfull politik. Därför är jag övertygad om att försöken att få moderata samlingspartiet åt sidan, att stå offside, i en av våra viktigaste politiska frågor är dömda att misslyckas. Innan jag avslutar mitt inlägg måste jag slå fast att det egentligen inte är mycket som skiljer riksdagspartierna åt i alkoholfrågan. Vi är överens i långa stycken. Ingen politiker kräver ett förbud mot tillverkning av alkohol — det är en orealistisk tanke. Inget parti kräver i dagsläget motboken tillbaka eller obligatorisk registrering av alkoholinköp. Vi menar alla att vi först skall använda redan befintliga lagar för att begränsa spritbruket. Att försöka komma åt langningen är en väg, upplysning är en annan. På denna punkt är vi alla överens. Men visst har vi knäckfrågor, där riksdagsledamöterna har delade uppfattningar. I det aktuella utskottsbetänkandet behandlas frågor som har splittrat utskottet. Behandlingen av frågan om förbud mot snabbvinsatser har resulterat i tre olika förslag. Frågan om försäljning av cider med 2,8 viktprocents alkoholhalt, dvs. samma alkoholhalt som i pilsner, som i våra affärer säljs i enorma kvantiteter, har föranlett en reservation. Företagens rätt till avdrag för alkoholhaltiga drycker vid representation delar också utskottets ledamöter i tre grupper. Det är bl.a. i detta betänkande dokumenterat att det råder olika uppfattningar om huruvida restriktioner av olika slag hjälper framför allt den unga generationen till rätta bort från missbruk. Jag har, som kammarens ledamöter säkert vet, en mera restriktiv syn på dessa frågor än många i min partigrupp. Men vilken syn vi än må ha på dessa delfrågor måste vi respektera varandras ställningstaganden. En sak är jag, herr talman, helt på det klara med: Det ”spritbråk” som har dragits i gång ute i landet räddar icke en enda alkoholist ur förnedringen — tvärtom, skulle jag tro. Ett politiskt gräl om vilket parti som är mest nykterhetssinnat eller vilket parti som har flest nykterister ger ingen hjälp åt 300 000 svårt sargade och nedgångna människor i träsket. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 7. I övrigt kommer jag att rösta med utskottet.

Herr talman! Vi hade här i kammaren för fyra veckor sedan en ganska lång debatt kring socialutskottets enhälliga betänkande om vissa alkoholfrågor. Då inträffade det märkliga att nära nog hela den moderata riksdagsgruppen hoppade av från utskottets enhälliga ståndpunkt angående spritfri statlig representation. Att en enskild riksdagsman ibland går upp här i kammaren och anmäler en annan uppfattning än partikamraterna i utskottet är ingenting ovanligt. Men att nära nog ett helt parti, som har representanter i utskottet, går emot ett enhälligt utskott kan jag inte påminna mig ha inträffat någon gång här i kammaren under den tid jag kan överblicka. I förstone trodde jag att omröstningen då var ett olycksfall i arbetet inom moderata samlingspartiet och att Allan Hernelius i kraft av sin personliga tyngd drog med sig nästan hela partiet utan att den moderata riksdagsgruppen hade diskuterat det hela eller tänkt igenom sitt agerande. Men de reservationer som de moderata ledamöterna fogat till skatteutskottets betänkande nr 44 tyder på att partiet bestämt sig för att bli en konsekvent avvikare från de uppfattningar som övriga partier står för här i riksdagen. Detta är främsta anledningen till att jag deltar i den här debatten. För några veckor sedan publicerades ett upprop under rubriken ”Folkresningen mot alkohol!”. Av främst tre skäl är detta upprop utomordentligt betydelsefullt. För det första tecknas där en riktig bild av dagens alkoholproblem i vårt land: ”Alkoholbruket i vårt land ökar på nytt. Resultatet av detta har blivit allt fler alkoholskadade människor. Det numera allmänt accepterade sambandet mellan bruk och missbruk säger oss att vi dess värre ännu inte sett kulmen på alkoholskadorna —-—--. Det är ingen överdrift att säga att den svenska välfärden hotas av ett växande alkoholbruk.” För det andra beskrivs i detta upprop med utomordentlig skärpa hur vi skall bära oss åt för att komma till rätta med alkoholproblemen: ”Det måste bli en folkresning mot alkoholen. Vi manar alla att delta i denna. I synnerhet gäller detta de många som betecknar sig själva som måttlighetskonsumenter. Visst måste samhället och de enskilda medborgarna på olika sätt bistå de människor som redan är alkoholberoende eller på annat sätt drabbats av alkoholskador. Men lika viktigt är att vi alla förenas i en gemensam strävan att minska totalkonsumtionen av alkohol. Detta kan endast ske genom att var och en minskar sin alkoholkonsumtion eller helt avstår från sådan.” Den tredje orsaken till att detta upprop är så viktigt är den breda uppslutning som det har fått. Bakom uppropet står självfallet den svenska nykterhetsrörelsen. Men den står långt ifrån ensam. Bland undertecknarna finns ledarna för samtliga riksdagspartier — alltså även moderaternas partiordförande — och ledaren för KDS, ordförandena i de två kommunförbunden, Riksidrottsförbundet och en rad andra folkrörelser. Även svenska kyrkan och frikyrkosamfunden stöder uppropet. Vad är det då som har hänt som kunnat leda fram till så samstämmiga bedömningar av alkoholens roll i vårt samhälle? Hur kan det komma sig att människor och organisationer innanför och utanför nykterhetsrörelsen nu kan enas om ett gemensamt upprop om en folkresning mot alkoholen? Detta skulle ha varit helt otänkbart för bara ett par år sedan. Skatteutskottet ger i sitt betänkande en mycket bra förklaring. Alkoholpolitikens framskjutna plats i samhällsdebatten, säger utskottet, hänger samman ”med att kunskaperna om alkoholens skadeverkningar ökat och att följderna av ett ohämmat alkoholbruk blivit alltmer uppenbara för de flesta”. För egen del vill jag gärna tillägga ytterligare en förklaring: Man inser nu klarare än förr det direkta sambandet mellan bruk och missbruk av alkohol. Den sista meningen i uppropet ger klart uttryck för denna nya insikt. Den meningen lyder så här: ”Till sist måste ändock var och en av oss, oavsett ålder och övriga förhållanden, personligen göra en insats för att tränga tillbaka alkoholbruket.” Det står faktiskt ”för att tränga tillbaka alkoholbruket”. Det är alltså inte längre fråga om en kamp bara mot missbruket. Det gäller även det helt vanliga, traditionella bruket av alkohol. Denna tanke fanns visserligen med redan i 1977 års riksdagsbeslut. I skatteutskottets betänkande stod det klart skrivet att informationen skulle inriktas även på det vanliga, traditionella bruket av alkohol. Men det tog drygt två år innan det kom några initiativ från ansvariga myndigheter till att följa upp detta riksdagsuttalande. Under det senaste året har dock socialstyrelsen och dess nämnd för alkoholfrågor — den s.k. a-nämnden — övergivit sin tidigare passivitet och tagit flera mycket viktiga initiativ, bl.a. till höjd alkoholbeskattning och alkoholfri representation. Man kan även märka större intresse för alkoholfrågan inom folkrörelserna och större samstämmighet mellan nykterhetsrörelsen och övriga folkrörelser. Inom idrottsrörelsen uppmärksammas nu alkoholfrågan mer än förr, och stora festligheter kan numera firas helt utan alkoholservering. Ett exempel på detta är skidåkarnas fest i Lake Placid efter det att tävlingarna hade avslutats. Svenska skidförbundets ordförande Arne Jägmo, som fanns på plats, har berättat för mig att den festen hölls helt utan alkohol. Ett annat exempel är en fest på Uppsala slott som hölls i påskveckan i samband med de internationella volleybollmästerskapen. Där förekom ingen alkoholservering. Systembolaget bjöd de 260 gästerna på alkoholfria drycker. Samma nya intresse, samma nya ansvarskänsla, kom också till uttryck vid den konferens som socialministern Karin Söder anordnade här i Stockholm för ett par veckor sedan med representanter för folkrörelserna. Från den svenska nykterhetsrörelsens utgångspunkter är denna förändrade inställning till alkoholen utomordentligt glädjande. Jag ser den senaste tidens utveckling som ett tecken på ökat samförstånd mellan människor med olika dryckesvanor, som ett steg på vägen mot en ordning där en alkoholfri dryck blir första alternativ i alla dryckessituationer och där ingen längre skall behöva känna ett socialt tryck att bli eller förbli alkoholkonsument. Mycket återstår av information och opinionsbildning innan vi når det målet. Men jag är helt övertygad om att om vi verkligen skulle komma dithän, skulle totalkonsumtionen sjunka drastiskt. Nu vill jag göra det djärva påståendet att om alla de personer som undertecknat uppropet om folkresningen mot alkohol verkligen menar vad de sagt, skulle folkresningen snabbt nå en sådan styrka att vi skulle kunna nå målet, en alkoholfri dryck som det första alternativet i alla lägen, och därmed också en sänkt alkoholkonsumtion. Vidare är det naturligtvis också en förutsättning att de organisationer som undertecknarna representerar verkligen står bakom uppropet. Nu är det inte så väl beställt. Av det betänkande från skatteutskottet som vi nu behandlar framgår klart och tydligt att moderata samlingspartiet, som jag inledningsvis sade, beslutat sig för att bli avvikare i alkoholfrågan. Gösta Bohman står i kraft av sin alfabetiska placering som första namn under uppropet om folkresningen mot alkohol. Där finns också det moderata kvinnoförbundets ordförande, skolministern Britt Mogård, och förste vice talmannen, förra sjukvårdsministern Ingegerd Troedsson. Men nu visar det sig att här i riksdagen driver moderata samlingspartiet en rakt motsatt uppfattning. De frågor jag hoppas få svar på i den här debatten är följande: Känner inte den moderata riksdagsgruppen till att partiordföranden undertecknat ett upprop mot alkoholen? Och om ni känner till detta, varför driver ni här i kammaren rakt motsatta uppfattningar? Att det är fråga om helt motsatta uppfattningar kan belysas med de moderata uttalanden som gjordes här i kammaren för fyra veckor sedan, den pressdebatt som förekommit sedan dess och framför allt de skrivningar som finns i de moderata reservationer vi nu diskuterar. Moderaterna tycks mena att det i första hand är ungdomen och missbrukarna som skall ändra sitt beteende. De kategorierna bör dra ner sin alkoholkonsumtion eller avstå helt. Det är naturligtvis riktigt — jag har inte någonting att invända mot detta. Men samtidigt tycks moderaterna mena att de vuxna, de helt oskadade och av alkohol helt oberoende människorna, skall i festliga sammanhang stimuleras att dricka alkohol t.o.m. på skattebetalarnas bekostnad. I Dagens Nyheter utropar Allan Hernelius indignerat: Skall vi inte få bjuda Frankrikes president på en konjak till kaffet? Skall inte Storbritanniens utrikesminister få en visky? Det är löjligt. Om detta nu är riktigt refererat — vilket jag hoppas att det inte är — uppstår frågan: Menar Allan Hernelius och moderata samlingspartiet att den värd, officiell eller privat, som inte bjuder sina gäster på starksprit är skyldig att be om ursäkt för detta? Samma märkliga uppfattning kan man utläsa i reservation nr 8 vid skatteutskottets betänkande. Ett slopande av avdragsrätten för alkoholkostnader kan enligt reservanterna inte tänkas minska alkoholkonsumtionen nämnvärt — det kommer bara att innebära högre kostnader för företagen. Därmed säger man rent ut att det inte är möjligt att undvara alkoholen i representationssammanhang. Den måste finnas med. Detta moderata alkoholtänkande står ju i våldsam konflikt med vad som sägs i uppropet om folkresningen mot alkohol. Där står det ordagrant så här: ”Vi måste i vårt umgänge, privat, på arbetsplatsen, i föreningen visa att mänsklig samvaro och gemenskap inte förutsätter alkohol och verklighetsflykt”. Till det mest gåtfulla hör onekligen hur förste vice talmannen Ingegerd Troedsson kan stå som undertecknare av både uppropet och dagens reservationer. Jag hoppas på en förklaring under den här debatten. Herr talman! Nu är det allvarliga med moderaternas ställningstagande, som jag ser det, inte de beslut vi fattar här i kammaren. De moderata yrkandena kommer av allt att döma att röstas ner. Det allvarliga är att moderaterna motsätter sig de attitydförändringar som är klart märkbara i dagens samhälle i övrigt. Drar man ut konsekvenserna av moderaternas argumentation, kommer man fram till att den som företräder en helnykter livsstil inte är lämplig att representera Sverige i internationella sammanhang. Han eller hon är också mindre lämplig att företräda organisationer eller företag i överläggningar och underhandlingar. Eftersom förhandlingarna enligt moderat uppfattning inte går bra utan alkohol måste ju slutsatsen bli att en helnykter livsstil inte är lämplig, att den är ett handikapp. Jag har, herr talman, under hela mitt liv ägnat huvuddelen av min fritid åt folkrörelserna. Inom nykterhetsrörelsen har jag framför allt arbetat för ökat samförstånd mellan människor med olika dryckesvanor. Jag har pläderat för - i polemik mot nykterhetsrörelsen och mot helnykteristerna — att helnykteristerna skulle blanda sig med alkoholkonsumenterna både i Systembolagsköer för att köpa alkoholfritt och vid de små och stora kalasen och där hävda en konsekvent helnykter livsstil. Jag har också vid några tillfällen haft förmånen att få representera Sverige i internationella sammanhang. Och i min vänskapskrets räknar jag in många som har helt andra dryckesvanor än jag. I alla dessa sammanhang kan det visserligen ibland ha varit litet si och så med servicen till den som vill ha alkoholfri dryck. Men jag försäkrar att jag aldrig har stött på den uppfattningen att alkoholen skulle vara oumbärlig, så som moderaterna nu plötsligt har börjat hävda. Tvärtom har jag kunnat glädja mig åt ökad förståelse för en helnykter livsstil och att alkoholen inte är oumbärlig. Och de bevis jag nu i kammaren dragit fram på ett sådant ökat samförstånd är framför allt det upprop som jag tidigare har citerat ganska långa delar av. Det är mot den här bakgrunden, herr talman, som jag upplever moderaternas agerande som mycket uppseendeväckande. Jag skulle vilja vädja till moderaterna: Riv inte sönder den enighet som håller på att växa fram vad gäller vår syn på alkoholens roll i vårt svenska samhälle! Gräv inte skyttegravar mellan människor med olika dryckesvanor genom att hävda att alkoholen är oumbärlig! Sabotera inte folkresningen mot alkoholen, som er egen partiordförande, er egen skolminister och er egen vice talman säger sig stödja i ett upprop!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

Herr talman! Det var en fruktansvärd salva som Eric Enlund avlevererade från talarstolen. Accepterar Eric Enlund att jag som moderat nykterist och ledamot av nykterhetsgruppen får vara kvar som medlem i det sällskapet? Vi måste väl ändå gå ner i varv litet grand, Eric Enlund. Jag medger att jag själv kanske tar i ibland. Men jag gav er inom folkpartiet blommor för det ni har uträttat i gången tid. — Vad gör Eric Enlund? Jo vrålskäller och varnar oss för att riva broar. Jag försökte verkligen bygga broar till en förstående politik på det här området. Detta är det största samhällsproblem som politikerna har att brottas med, och så gör Eric Enlund detta hårda påhopp på moderata samlingspartiet. Det är definitivt bevisat att detta påhopp är styrt, eftersom Eric Enlund väl hade förberett denna utskällning av oss. Ni söker sak med moderaterna. Ni menar att vi är ansvarslösa, och ointresserade av hur det går för de människor som är djupt sjunkna i alkoholmissbruk — ett missbruk som f. ö. går allt längre ner i åldrarna. Vi har ett ansvar — det är vi medvetna om. Jag förstår att ni mår illa, därför att Gösta Bohman begriper detta i lika hög grad som folkpartisterna. Han förstår hur allvarlig situationen är och har skrivit under uppropet. Någon måtta får det väl ändå vara på oförskämdheterna.

Herr talman! Eric Enlund nämnde mitt namn och därför förskaffade han mig rätt till genmäle. Eric Enlund sade i sitt inlägg att han ville verka för ökat samförstånd, men hans eget inlägg var från början till slut en effektfull dementi på detta. Han söker skapa en motsättning mellan dem som står bakom det upprop som han själv redogjorde för och dem som har en annan mening i delfrågor när det gäller alkoholproblemet och som fört fram den meningen i reservationer i dag eller vid tidigare tillfällen. Han drar sig i det sammanhanget inte för de mest underliga och groteska uppfinningar. Enligt herr Enlunds mening skulle vi som inte har samma uppfattning som han vilja bestrida honom rätten att delta i internationella förhandlingar och att delta i internationellt arbete över huvud taget. Varifrån får han dessa hjärnspöken? Får jag be om ett glas vatten till herr Enlund?

Herr talman! Ja, det förekommer tillfällen då det kan vara svårt att komma över ett glas vatten. Jag konstaterar att de båda senaste replikerna inte alls berör det problem som jag här ville belysa, nämligen motsättningen mellan det upprop som även moderaterna skrivit under — jag gläder mig över att moderaterna gjort det— och de texter, skrivningar och uttalanden som moderaterna har torgfört under de senaste dagarna. Man har uppfattat mitt anförande så att jag gräver skyttegravar. Med anledning av det vill jag säga att jag inte har någon som helst svårighet att hysa djup respekt både för Allan Hernelius och för Ingegerd Troedssons ståndpunkt, att alkoholen är nödvändig i det mänskliga umgänget, att man anses oartig om man inte bjuder sina gäster på starksprit och att både internationellt umgänge och affärsförhandlingar flyter sämre utan sprit. Det här är ingen karikatyr av er uppfattning. Det är bara vad ni själva har sagt och skrivit. Jag kan respektera er ståndpunkt. Jag tycker att det är modigt av er att ta denna. Men jag kan inte dela er uppfattning. I stället ansluter jag mig till det som står i uppropet om folkresning mot alkohol. Där redovisas en helt annan uppfattning, nämligen den att mänsklig samvaro och gemenskap inte förutsätter alkohol. Jag hoppas att Allan Hernelius och Filip Fridolfsson lagt märke till att den uppfattning som man ger uttryck för i uppropet är rakt motsatt den som ni moderater hävdar här i kammaren i debattinlägg, i reservationer, i utskottsbetänkanden och i tidningar. Man kan alltså hysa stor respekt för människor som klart och bestämt hävdar en viss åsikt. Men vad som är svårt att begripa och vad som är mycket svårt att respektera är människor som den ena dagen står för en åsikt men som nästa dag står för en åsikt som är den rakt motsatta. Framför allt Ingegerd Troedsson har faktiskt hamnat i den olyckliga omständigheten. Den ena dagen säger hon att vi måste visa att alkoholen inte behövs i det mänskliga umgänget — så står det i uppropet —, och den andra dagen säger hon att alkoholen är oumbärlig. Jag tycker nog att också partiordföranden Gösta Bohman och skolministern Britt Mogård befinner sig i samma situation, om de står för sina uttalanden.
Herr talman! Det bekräftades än en gång att vad herr Enlund är ute efter är att träffa moderata samlingspartiet. Det gör han genom att konstruera upp en motsättning mellan uppropet och dem som inte har en med herr Enlund identiskt överensstämmande uppfattning i alla de frågor som här diskuterats och kommer att diskuteras. Det är ganska förmätet av herr Enlund. Man skall ha respekt för andras åsikter och andras meningar, även om de inte sammanfaller med ens egna, herr Enlund. Det trodde jag var en liberal uppfattning.
Herr talman! Jag deklarerade nyss respekt för andras mening. Men däremot har jag svårigheter att känna respekt när man samtidigt har två motsatta meningar.

Herr talman! Knut Wachmeister har tidigare under denna överläggning talat för oss moderata reservanter i skatteutskottet, och jag ber redan nu att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4, 6 och 8. Det förhållandet, herr talman, att vi inte ställer oss bakom en rad föreslagna restriktioner på alkoholområdet innebär inte att vi går omkring med skygglappar och inte ser eller inte vill se problemen. Tvärtom står det helt klart för oss att alkoholmissbruket är vårt största och svåraste sociala problem, särskilt allvarligt därför att det tränger allt djupare ned i åldrarna. Vår tveksamhet mot vissa restriktioner innebär inte heller att vi förordar något slags låt-gå-politik. Men vi hyser oro för att ytterligare restriktioner kan invagga mången i en känsla av trygghet över att ha vidtagit kraftåtgärder för att komma till rätta med missbruket utan att åtgärderna medför annat än krångel och byråkrati.

Kravet på en folkresning mot alkoholmissbruket och dess följder, som också jag ställt mig bakom, är förvisso utomordentligt angeläget. Alkoholpolitik, Eric Enlund, är någonting alldeles för allvarligt för att vi skall ägna oss åt meningslöst gnabb och politisk pajkastning eller åt misstänkliggörande av varandras goda vilja. Jag tänker därför inte, herr talman, ta kammarens tid ytterligare i anspråk för att bemöta Eric Enlunds märkliga inlägg. Jag vill bara stryka under vad Eric Enlund själv sade: Gräv inte skyttegravar mellan människor med olika dryckesvanor! Gräv inte heller, Eric Enlund, skyttegravar mot människor som är djupt engagerade i dessa problem men som kanske ser litet olika vägar för att nå resultat. Låt mig i stället, herr talman, i 13 punkter teckna ett handlingsprogram mot alkoholmissbruket. 1. Se till att de restriktioner och förbud som måste finnas verkligen upprätthålls. 24-timmarsregeln i fråga om Ålandsfärjorna och den skattefria införseln av alkohol är ett sådant förbud. 2. Mer forskning och uppföljning kring olika restriktioner. Bl. a. är det angeläget att vi så snart det är möjligt kan få en ordentlig utvärdering av konsekvenserna av mellanölsförbudet. Vi måste också följa utvecklingen i och erfarenheterna från andra länder, såsom skatteutskottet gjort i fråga om försöksverksamheten i Finland med lördagsstängda systembutiker. 3. Kraftfulla insatser mot langning. Vi ställer oss helhjärtat bakom den kampanj mot langning som just påbörjats. 4. Låt oss t.v. behålla 20-årsgränsen för inköp. En sänkning av inköpsåldern till 18 år skulle i och för sig vara logisk men skulle innebära ökad risk för langning till kamrater längre ner i åldrarna. 5. Stor återhållsamhet med alkoholhaltiga drycker i hemmen, vid offentlig och annan representation, också i företagens regi. Vi vuxna måste, även om vi inte är absolutister, föregå med gott exempel, inte minst genom att visa de unga att vi kan hantera alkoholen på ett ansvarsfullt sätt. 6. Alkoholfria drycker måste vara ett självklart alternativ i offentliga och privata sammanhang. 7. Prissättningen på vin och sprit måste mer aktivt användas som ett instrument för att begränsa konsumtionen. Även om, som skatteutskottet framhåller, beskattningsåtgärderna alltid måste vägas mot riskerna för ökning av legala och illegala motåtgärder, innebär det att vi ställer oss bakom kraven på tätare skattejusteringar på vin och sprit. 8. Stöd och stärk familjen och hemmet. De viktigaste insatserna för att komma till rätta med alkoholmissbruket måste naturligtvis vara de förebyggande, att bereda barn och ungdom en god uppväxtmiljö och en meningsfylld utbildning och sysselsättning. Det är hög tid att inse att detta att vårda och fostra barn är en av de allra viktigaste uppgifterna i vårt samhälle. 9. Utforma skolan så att den kan tillgodose olika elever med olika förutsättningar, anlag och intressen. 11. Vi måste aktivt stödja dem i vår omgivning som har alkoholproblem. Vi har alla som skolkamrater, grannar, vänner eller arbetskamrater ett ansvar för våra medmänniskor som samhället aldrig kan ta över när det gäller att hjälpa och stödja varandra och när det gäller att försöka hindra utslagning och isolering. 12. Det behövs effektivare åtgärder för rehabilitering. Arbete har ju en central roll när det gäller att försvåra utvecklingen av ett missbruk, dels därför att kravet på att gå till ett arbete i sig utgör ett effektivt socialt stöd, dels därför att arbetet för många är den viktigaste källan till sociala kontakter. Många i sig välmenande insatser är i dag snarast ägnade att stimulera till ökad alkoholkonsumtion hos den som har alkoholproblem — sjukskrivning, förtidspensionering och återkommande avgiftning utan efterföljande rehabilitering. Missbrukaren får ju då både tid, pengar och ork att fortsätta missbruket. Samverkan mellan sjukvården och socialvården måste förbättras och behandlingen oftare än nu kombineras med arbetsrehabilitering eller aktiva insatser för att stödja dem som är i riskzonen men som redan har ett arbete. Förtidspensionering måste bli den absolut sista utvägen. 13. Omarbeta förslaget till socialtjänstlag. Lagförslaget måste kompletteras så att det klart lägger fast socialnämndernas särskilda ansvar för att genom aktiv verksamhet erbjuda missbrukarna stöd och hjälp att ta sig ur missbruket och för åtgärder i förebyggande syfte. Inte minst måste ett nytt förslag till regler för vård utan samtycke skyndsamt arbetas fram innan socialtjänstlagen slutligen kan antas — detta för att trygga rättssäkerheten och för att garantera effektiv vård och rehabilitering på såväl sociala som medicinska grunder. Här, Eric Enlund, måste också folkpartiet skärpa sig. Herr talman! Åtgärderna för att tränga tillbaka alkoholmissbruket och för att minska dess skadeverkningar måste genomsyra hela samhällslivet. Skall vi någonsin kunna komma till rätta med problemen måste alla samhällsområden och enskilda kunna, våga och få ta sitt ansvar.

Herr talman! Jag har ingenting att invända mot alla de punkter som förste vice talmannen Troedsson räknade upp här. Men summan av dem stärker ändå intrycket av den meningsskiljaktighet som faktiskt föreligger. Det gäller det som jag tycker går igen i moderata samlingspartiets agerande i de här diskussionerna, nämligen den föreställningen att man skulle kunna komma till rätta med alkoholskadorna enbart genom att bekämpa missbruket genom att bygga ut vårdapparaten för att ta emot ett större antal skadade människor — låt vara att den utbyggnaden självfallet måste fortsätta. Jag har läst Ingegerd Troedssons tal här i kammaren för fyra veckor sedan och kunnat konstatera att hon då huvudsakligen talade om missbruket och langningen. Hon slog också faktiskt in öppna dörrar genom att polemisera mot motboken, som ingen människa har föreslagit skall återinföras. Men jag hörde ingenting om det vanliga, traditionella bruket, dvs. den alkoholkonsumtion som äger rum från den tidpunkt i en människas liv då hon är helt oskadad och oberoende av alkohol och fram till den tidpunkt då hon är ett vårdfall och behöver samhällets hjälp. Men vi måste komma ihåg att om man inte ingriper mot den utveckling som sker fram till vårdfallssituationen så minskar inte det antal människor som strömmar mot våra vårdinstitutioner med en enda person. Och det synes mig vara där skillnaden ligger mellan våra uppfattningar. Sedan har det sagts här att vi är eniga om målet. Ja, det stämmer. Men vad jag tog upp och med sådan skärpa ville belysa var motsättningen mellan det upprop om folkresning mot alkohol som den moderata ledningen har undertecknat och det som moderaterna faktiskt har sagt och skrivit här i kammaren. Jag vill här peka på ett par citat. I debatten för fyra veckor sedan motiverade Allan Hernelius sitt motstånd mot spritfri representation med att det var ”ett avsteg från gamla goda principer för representation och gästfrihet vare sig det är i hemmet eller utanför”. I den bedömningen instämde partiets gruppledare och ytterligare fyra moderater, och genom sin röstning instämde även förste vice talmannen. Vad säger det här? Jo, det innebär ingen ändring av attityderna när det gäller det vanliga bruket. I uppropet om folkresning mot alkohol står det däremot: ”Endast genom en förändring av våra egna attityder och beteenden kan situationen förbättras.” Det är faktiskt rakt motsatt uppfattning, och den stöds äv partiledaren, skolministern och förste vice talmannen. Jag tycker att det är rimligt att fråga: Vill moderaterna ha en ändring av attityderna gentemot det vanliga, traditionella och som man säger skötsamma och problemfria alkoholbruket eller vill man det inte?

Herr talman! Från moderat håll kräver vi största återhållsamhet med alkoholhaltiga drycker i hemmet, vid offentlig och annan representation. Däremot tycker vi inte att det är vår sak att lägga oss i om en person dricker konjak till kaffet eller ett glas vin till maten. I övrigt får jag, för att spara kammarens tid, be Eric Enlund att studera snabbprotokollet när det kommer. Därav bör klart framgå min och partiets uppfattning när det gäller att på olika sätt förhindra att missbruk över huvud taget uppstår.

Herr talman! Jag vill gärna avsluta denna diskussion med att göra det tankeexperimentet att moderaterna verkligen menar exakt vad de har sagt och skrivit. Knut Wachtmeister och Filip Fridolfsson säger att vi har samma målsättning.
Herr talman! Jag går då direkt på de frågor som jag trodde att Ingegerd Troedsson skulle ge svar på. Om vi accepterar tanken att moderaterna verkligen vill ha en folkresning mot alkoholen, hur skulle då denna enligt moderat modell se ut? Vi har under den här debatten och genom era reservationer fått veta vad ni vill och vad ni inte vill. Ni vill inte ha spritfri representation. Ni vill inte ha bort snabbvinsatserna som motsvarar 20 miljoner liter vin per år. Ni vill införa en ny alkoholdryck, cider, på marknaden. Ni vill inte begränsa den skattefria turistspriten. Och ni vill ha kvar skattelättnaderna för företagens alkoholkostnader vid representation. Kan vi ändå inte, nu i slutet av denna debatt, få veta hur moderaternas folkresning mot alkoholen skall gå till?